Herr talman! Ingemar Eliasson ägnade en del av sin tid åt att tala om arbetsmarknadsläget och arbetslösheten i andra länder. Han gjorde det, om jag förstod honom rätt, för att få fram att Sverige är ett litet land, som inte kan föra sin politik helt oberoende av vad som händer i andra länder. Vi måste lära, vi måste ha insikt om arbetslöshetsläget på andra håll, sade Ingemar Eliasson. Men det som är anledningen till att vi socialdemokrater ofta tar upp och beskriver situationen i England men också på andra ställen där det även förs socialdemokratisk politik, t.ex. i Danmark, och varnar för den, det är ju att det är viktigt att vi i Sverige ser vart vissa politiska åtgärder kan leda. Det var ju inte så länge sedan som man i de här länderna hade en arbetslöshetsnivå som var likadan som den vi har här. Jag tror precis som Ingemar Eliasson att det inte är fråga om ond vilja. Men jag tycker mig ha mött väldigt mycket likgiltighet inför arbetslöshetsproblemen när jag har varit ute och rest i Europa. Och den likgiltigheten får vi inte hamna i här. Vi får inte börja tolerera en ökning av arbetslösheten. Vi menar från socialdemokratiskt håll att det är precis det som den borgerliga regeringen nu gör, trots alla de fina ord man använder sig av i talarstolarna. Ingemar Eliasson sade alldeles nyss att det inte får vara någon prutmån på ambitionerna när det gäller att ge de 127 000 arbetslösa jobb. Det kan han säga i talarstolen, men hans praktiskt-politiska åtgärder visar ju att han själv i dag har en väldigt stor prutmån. När det gäller d ungdomar redovisade jag i natt att prutmånen nu är 15 000 fler arbetslösa ungdomar än den var i den borgerliga regeringens politik i september 1978. Nu är antalet arbetslösa unga över 60 000. Och trots alla de åtgärder för tonåringarna på skolans område som Ingemar Eliasson här talade om, så är över 30 000 tonåringar arbetslösa. Det räcker alltså inte med de åtgärder som har satts in. Därför måste man använda arbetsmarknadspolitiken. När Ingemar Eliasson brer ut sig över alla de insatser som görs, så är ändå verkligheten den att AMS har sagt att man för beredskapsarbeten behöver 1,9 miljarder kronor, och det man har fått är 400 miljoner. Det är en förfärande stor prutmån, Ingemar Eliasson. Jag undrar: När kommer regeringen egentligen att ändra detta, ta på allvar det man själv säger med ord och gå in och kämpa för en framstående svensk arbetsmarknadspolitik igen?

Herr talman! Många erfarenheter visar att arbetsmarknadslagstiftningen snarast bör reformeras. Vi moderater har under relativt lång tid verkat för förbättringar på detta område. Vi är nu glada för att vi äntligen tycks ha fått gehör för en uppmjukning av Åmanlagarna. Jag hoppas därför att det blir ett rejält förslag i den proposition som har aviserats. I mitt anförande i går, som arbetsmarknadsministern lyssnade till, pekade jag på vikten av att främja ett väsentligt ökat nyföretagande i vårt land. Fler idéer måste få sitt utlopp — för att anknyta till statsrådets anförande nyss. Men dess värre måste jag konstatera att det finns krafter som verkar i rakt motsatt riktning. Jag måste därför fråga statsrådet Eliasson hur han ser på t.ex. elfackets i Stockholm agerande. Denna fackorganisation firade tillkomsten av den nya Stockholmstidningen med att i en helsidesannons säga upp kollektivavtalet med 70 fåmansföretag inom elbranschen. För något år sedan hade man från fackets sida tvingat dessa företag att skriva på sådana avtal. Nu säger facket att dessa fåmansföretag, där man inte har några anställda, inte kan betraktas som seriösa. Förutom att man nu säger upp alla kollektivavtal uppmanar man i den nämnda annonsen samtliga förtroendemän att inte godkänna avtalslösa företag som entreprenörer. Således skall alla arbeten förbehållas fackets medlemmar. Det är uppenbart vad det kan komma att betyda för nyföretagandet i vårt land, om dessa tendenser sprids till andra branscher. Jag vill därför fråga herr Eliasson om utbudet av arbete i framtiden endast skall förbehållas dem som ställer upp på dylika fackliga krav. Konkurrensen på lika villkor, en viktig hörnpelare i marknadsekonomin, rycks därmed undan. Jag har förståelse för alla de företagare som känner tveksamhet för att satsa på investeringar innan man vet om marknadsekonomin skall rivas upp eller ej. Jag visade i går vad fackföreningsfonder kan komma att innebära i praktiken genom att peka på ett aktuellt exempel i Tidaholm, där Träindustriarbetareförbundet krävde att BPA skulle bojkotta ett företag inom vilket de anställda vägrat gå med i facket. Om detta hot hade fullföljts hade det blivit nedläggning och arbetslöshet, men tack vare ett ingripande från de anställda själva kunde detta hot avvärjas.

Herr talman! Anledningen till att jag i mitt anförande tog fram andra länders situation var att jag skulle skapa perspektiv på våra egna svårigheter. Jag sade också att detta inte innebar att våra ambitioner sänks, utan vi skall utnyttja lärdomarna från andra länder för att söka undvika en sådan utveckling här. Varför jag tror att vi har goda förutsättningar att klara det försökte jag också utveckla. Vi måste emellertid se till att de kortsiktiga å rderna står i samklang med det vi menar långsiktigt är nödvändigt för att rätta upp Sveriges ekonomi. Därför bör arbetsmarknadspolitiken utformas så, att den underlättar och understödjer den ekonomiska politikens inriktning. Det är vad arbetsmarknadspolitiken nu gör. Vi satsar på utbildning, vi öppnar praktikarbete och beredskapsarbete inom industrin, vi underlättar framför allt för industrin att expandera antalet anställda, vi vädjar till företag att ställa upp med lärlingsplatser och ger småningom möjligheter att provanställa ungdomar för att de skall kunna visa vad de går för. Anna-Greta Leijon säger att detta bara är ord, att vi inte i handling visar att vi vill ge arbetsmarknadspolitiken de resurser den kräver. Hon lyfter fram AMS bedömning av hur mycket pengar man ansåg sig behöva för beredskapsarbeten. Låt mig erinra om att den bedömning som vi fick in, gjordes innan regeringen vidtog andra ekonomisk-politiska åtgärder. Den baserades alltså på andra förutsättningar. Ibland får man det intrycket att det bara är beredskapsarbeten som räknas i Anna-Greta Leijons värld. Bäst är ju ändå, fru Leijon, om vi kan få till stånd en spontan efterfrågan, så att så många som möjligt får arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Nu när vi märkte att efterfrågan sjönk. så var det nödvändigt att korrigera den ekonomiska politiken för att få fart på näringslivet. Därefter kan man göra en ny bedömning och föra till de insatser som ändå behövs i avvaktan på att effekterna av dessa åtgärder skall slå ut i full blom. Som jag redovisade gör konjunkturinstitutet nu bedömningen att den uppgång av arbetslösheten under 1982 jämfört med 1981 som vi såg framför oss inte skall behöva inträffa. Vi går kanske en annan vä g än den som socialdemokraterna förordar just nu, men jag undrar om vi och de i själ och hjärta är oense om att man måste se till att det i botten finns en tillräckligt stor efterfrågan och därefter komplettera med de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som behövs kortsiktigt. Till Sten Svensson vill jag säga att lagrådsremissen och propositionen om anställningsskyddslagen kommer om några veckor, och av den framgår då detaljerna. Jag vill nu bara upprepa vad som redan har aviserats från regeringen: vi kommer att föreslå provanställning omfattande högst sex månader och även möjligheter att inför arbetstoppar anställa folk för högst sex månader under en tvåårsperiod. Jag resonerar så här enkelt: Det som parterna har tillåtit i avtal och som har ansetts nödvändigt på arbetsmarknaden kan också skrivas in i lag när det är av central betydelse. Redan om vi med den åtgärden kan bereda en enda människa arbete utan att det försämrar tryggheten för någon annan, är den åtgärden motiverad. Jag hyser däremot ganska måttliga förväntningar om vad just denna åtgärd isolerad kommer att ge som extra sysselsättningstillskott. ställt vill jag säga att jag inte ger mig in på att recensera vare sig någon särskild facklig organisations eller något enskilt företags agerande. Rent principiellt vill jag dock markera att jag tycker att föreningsfriheten också skall gälla rätten att stå utanför föreningar. Beträffande löntagarfonder behöver jag inte utgå från det exempel som Sten Svensson drog fram för att vara alldeles övertygad om att jag inte vill ha socialdemokraternas löntagarfonder.
Herr talman! Jag vet inte hur många gånger jag och andra från socialdemokratiskt håll skall behöva poängtera att vi inte tror, och aldrig har trott, att arbetsmarknadspolitik, beredskapsarbeten och andra åtgärder inom den ramen löser några grundläggande sysselsättningsproblem. De är, som vi sagt så många gånger, bara den sista försvarslinjen mot den öppna arbetslösheten. Men situationen i Sverige är ju den att regeringens politik har misslyckats på de andra områdena. Industriproduktionen, industriinvesteringarna och industrisysselsättningen minskar. Också sysselsättningen på den offentliga sektorn, som tidigare har burit upp sysselsättningen i Sverige i väldigt hög grad, håller på att dras åt. På område efter område kan man se hur de lediga platser som anmälts till arbetsförmedlingarna blir färre och färre. I dagsläget har vi att välja mellan beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och andra åtgärder inom arbetsmarknadspolitikens ram eller den rena öppna arbetslösheten. Vårt val där är ganska självklart: varje åtgärd är bättre än att människor går helt sysslolösa. Det borde Ingemar Eliasson som arbetsmarknadsminister, som har ett speciellt ansvar för att se till att det blir pengar för det här området, också tycka. Ingemar Eliasson säger att arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall underlätta och understödja de ekonomisk-politiska åtgärderna. Jag skulle vilja fråga: På vilket sätt understödjer och underlättar man de ekonomiskpolitiska åtgärderna genom att ha 61 000 ungdomar arbetslösa? Det är 15 000 arbetslösa ungdomar fler än man hade i september 1978, trots att det var ungefär lika många då som nu som stod utanför den reguljära arbetsmarknaden och det reguljära skolväsendet. År 1978 gjorde den dåvarande borgerliga regeringen en betydligt större satsning på beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och andra åtgärder för ungdomarna. Varför väljer man den här gången arbetslösheten för ungdomarna i stället? På vilket sätt underlättar det de ekonomisk-politiska åtgärderna? Sedan säger Ingemar Eliasson att AMS begäran om pengar är baserad på andra förutsättningar än på dem som gäller nu. Jag skulle vilja bestrida det. Såvitt jag vet har AMS inte dragit tillbaka sin begäran heller. Jag tror att alla som allvarligt analyserar läget måste konstatera att även om det skulle vara så, att man får positiva effekter av devalveringen och de andra åtgärderna, kommer det ändå att dröja väldigt länge innan det blir den enorma uppgång i sysselsättning som Ingemar Eliasson talade om förut. Vad skall de arbetslösa göra under tiden, om vi inte tar till arbetsmarknadspolitiken? Jo, då blir det så att Ingemar Eliasson får betala ut kontant arbetslöshetsunderstöd i stället.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för att han bekräftar att det verkligen skall bli sex månaders provanställning. För att det skall bli någon större effekt av den reformen måste det bli en generell rätt. Det får alltså inte vara några som helst former av villkor. Jag fick ett ganska suddigt svar på den punkten. Jag vill därför upprepa frågan: Blir det en generell rätt som inte är villkorad på något sätt? Om den blir villkorad, vilka är i så fall de villkor som ställs? Det vore värdefullt att få klart besked på den punkten. Hur ser arbetsmarknadsministern på följande möjligheter att skydda konkurrensen och föreningsrätten även för dem som inte vill organisera sig? Jag förstod av svaret nyss att arbetsmarknadsministern var inne på tanken att förbjuda möjligheten att blockera enmansföretag utan fackligt organiserad anställd för vägran att teckna avtal, att ta bort vetorätten i MBL:s §§ 38 och 39 eller att införa negativ föreningsrätt, dvs. rätten att stå utanför avtalsslutande organisation, och att den rätten skyddas i lag. Är det konsekvensen av Ingemar Eliassons besked alldeles nyss? Vi har också andra exempel på fackets agerande. Vi har t.ex. skadeståndsjakten mot de företag som lojalt ställt upp på riksdagens beslut om yrkesintroduktion. En frisörmästare fick nyligen på sig 30 000 kronor i skadestånd. Det togs dock över av kommunen i fråga. Skadeståndet gällde att han tagit emot elever som anvisats av myndigheterna. Han tog emot eleverna i god tro, eftersom han fick anvisning från arbetsförmedlingen och från skolan. Vi kan redan nu se vad löntagarfonder kan komma att innebära i praktiken, inte bara för sysselsättning och utveckling utan även för demokratin. Det finns alltså fackliga företrädare som visar att de inte är mogna att ta över ansvaret. Jag delar Ingemar Eliassons bedömning av hotet mot marknadsekonomin när det gäller löntagarfonderna. Men vilken blir slutsatsen för Ingemar Eliasson i sin egenskap av vårdare av arbetsrättslagstiftningen? Det är ett svar på den frågan jag är ute efter. Vilka slutsatser drar Ingemar Eliasson av de händelser som jag har pekat på både i detta och i föregående inlägg när det gäller att åstadkomma förbättringar i arbetsrättslagstiftningen?
Herr talman! Just därför att utvecklingen varit den som Anna-Greta Leijon beskriver när det gäller efterfrågan på arbetskraft, dvs. att antalet lediga platser blivit mindre och mindre och framför allt att man inom näringslivet och industrin efterfrågar färre människor, har vi korrigerat den ekonomiska politiken. Det är ändå där man måste starta; och om det börjar knaka i hela bygget måste man justera grunden. Och det är vad vi har gjort. Men vi inser att det tar tid innan alla dessa åtgärder slår igenom i ökad efterfrågan på arbetskraft. Vi vet att både den här typen av ekonomiskpolitiska åtgärder och en uppgång i konjunkturen har ett sådant förlopp att effekterna på sysselsättningen kommer sist. Därför behöver vi också ökade resurser till arbetsmarknadspolitiken under vinterhalvåret. I paketet från september finns också, vilket jag hoppas att fru Leijon har noterat, ökade insatser för beredskapsarbeten och tidigarelagda byggen. Det skall läggas till de ökade resurser som AMS redan fått och byggen som vi redan har tidigarelagt. Detta innebär att man har ungefär 6 400 milj.kr. till sitt förfogande för arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Det är dessa resurser som nu tas i anspråk för att möta den alltför höga arbetslöshet som vi kunde notera i september. Dess värre har man ännu inte kommit upp i de volymer när det gäller arbetsmarknadsutbildningen som man hade haft rätt att förvänta sig vid det här laget. På den punkten har AMS och SÖ fått precis de resurser de begärt. Vi måste naturligtvis ställa kravet att de resurserna tas till vara och används, innan vi rätt kan bedöma huruvida ytterligare resurser behövs. Arbetsmarknadspolitiken skall underlätta och understödja den ekonomiska politiken, sade jag. Jag förstod att Anna-Greta Leijon instämde, men hon frågar på vilket sätt den gör det. Låt mig ge några exempel just när det gäller hjälpen till ungdomarna. Den inbyggda utbildningen i företagen gör att ungdomarna får bättre kännedom om hur industrier ser ut, och den ger företagen bättre kännedom om vad ungdomarna går för och vilken utbildning de behöver. De inslagen var socialdemokraterna emot, och man kritiserade dem häftigt när vi genomförde dessa åtgärder. Lärlingsutbildningen rensade man ut från politiken för ett antal år sedan. Vi försöker nu att återigen introducera den, därför att vi tror att den är ett bra instrument. Rekryteringsstödet, som också kan leda till arbeten för ungdomar, och stödet för långtidsarbetslösa ungdomar ingick ju i en proposition i våras. Socialdemokraterna yrkade i det sammanhanget avslag beträffande riktlinjerna för den nya arbetsmarknadspolitiken. När det gäller ungdomarna innebär inte de nämnda åtgärderna att jag är fri från oro för hur det skall gå under hösten. Jag har i dag på morgonen låtit kontakta några länsarbetsnämnder för att få höra hur arbetet fortskrider. Låt mig bara ta ett exempel från Göteborg som visar hur omfattande det här arbetet är men också hur pass framgångsrikt det ändå har varit. Av de 16-åringar som slutade grundskolan i Göteborg i våras var den 15 september, alltså ungefär vid den tidpunkt då mätningen av arbetslösheten gjordes, 2 000 registrerade för uppföljning vid kommunens ungdomscentra. Av dessa finns nu 200 i yrkesintroduktionsprogram, 125 i yrkesintroduktion i näringslivet, 80 i lärlingsutbildning, 440 i jobb på den öppna marknaden och 400 i kommunal yrkesintroduktion. 350 är registrerade men ännu inte föremål för åtgärder. Av resterande 400 har en del fått jobb, medan man beträffande de andra inte är klar över vad de sysslar med. Arbetet foriskrider. Vad jag vill visa med detta är dels vilken mä gd av olika möjligheter som finns, dels vilken stor arbetsuppgift det är för skolan, för arbetsförmedlare och för ungdomscentra —t.ex. i Göteborg — att följa upp alla ungdomar som behöver hjälp och vägledning. Men precis som tidigare år förväntar jag mig att utvecklingen blir den att de höga arbetslöshetstalen i augusti-september ssivt minskar under hösten eftersom alla dessa möjligheter finns. Men då måste också alla hjälp föräldrar skall v åt — dvs. inte bara ungdomarna och deras sig intresserade, utan även företag, organisationer och förvaltningar måste reagera positivt när ungdomar, yrkesvägledare, arbetsförmedlare och skolans folk kontaktar dem. Får jag till slut, herr talman, komplettera mitt svar till Sten Svensson med att upprepa att han som alla andra får vänta på detaljerna tills propositionen kommer. Samtidigt vill jag ändå säga att när vi inför i lag rätten till provanställning, så måste vi se till att risker för missbruk elimineras. Vi skall inte göra det på ett sådant sätt att vi bygger in en onödig byråkrati, men vi måste ändå vara observanta i fråga om det problemet. Beträffande de andra frågorna som gäller vetorätten i MBL och föreningsfriheten så är det ju spörsmål som den nya arbetsrättskommittén har att bedöma. Jag vill inte gå händelserna i förväg och ha någon detaljerad uppfattning i dessa avseenden, men jag vill upprepa att principen är att föreningsfriheten skall gälla både rätten att vara med i vilken förening man önskar och rätten att stå utanför.

Herr talman! Den kapitalist a marknadsekonomin och en borgerlig politik innebär ökade orättvisor, ökad arbetslöshet, industriell utarmning och nya flyttlass. Produktionen är grunden för vårt samhälle. Fördelningen av produktionsresultatet är djupt orättvis. Makten över fördelningen har storfinansen. Därför ökar nu bolagens vinster. Kapitalexporten ligger på en hög nivå, och spekulationen ökar samtidigt som investeringarna minskar. Detta sker samtidigt som arbetslösheten stiger och den industriella utarmningen tar ny fart. I ett kapitalistiskt samhälle gynnas de välbesuttna. Fördelningen sker till de redan rika. Sparplaner går ut över det arbetande folket, pensionärer, handikappade och arbetslösa. Fördelningspolitiskt är det livsnödvändigt för samhällets stora flertal att moms på mat tas bort, att hyreshöjningarna stoppas och att kraftåtgärder vidtas mot arbetslösheten. Direkt utmanande i fördelningspolitiken inför 1982 är skatteskalorna. Indexregleringens effekter innebär ju att den som har 60 000 kr. i årsinkomst får 471 kr. i skattesäkning, medan den välavlönade med en årsinkomst på 140 000 kr. får 2 829 kr. i skattesänkning. Ingen med en inkomst över 100 000 kr. kan vara värd en skattesänkning i dagens läge. Tyngdpunkten i skattelättnaden måste sättas in i inkomstlägen mellan 50 000 och 80 000 kr. Under 1970-talets början tävlade politikerna om att formulera paroller om arbete åt alla. Då var det högkonjunktur. Nu råder stor arbetslöshet, och det hörs inte så mycket om arbete åt alla. Uppradande av tillfällighetsinsatser är bra för stunden men en droppe i havet på dagens arbetsmarknad. Kapitalismen och borgarpolitiken kommer att få stå till svars för många ungdomsöden, för det är ungdomen som drabbas värst. I mitt län är av de där 5 000 arbetslösa — de kommer att bli fler — 47 96o ungdomar under 24 år. Arbetsmarknadsministern, som nu lämnar kammaren, var i Dalarna för en tid sedan och uttryckte hurtigt att ingen skulle behöva ”huppa i älva”, som det står i visan. Nej, kanske inte, men många ungdomar måste kanske hoppa rakt in i elände, utslagning och arbetslöshet. Arbetsmarknadsministern sade nyss här i kammaren att vår ekonomi är ett mått på vår välfärd. Vi måste få fart på efterfrågan. Den måste bekämpas — det var första budskapet. Det andra var att vi inte levde på en isolerad ö utan var beroende av ekonomin i världen i övrigt. Jag tar det som en ursäkt för att den folkpartistiske arbetsmarknadsministern nu bakvägen med en snygg argumentation vill genomföra Bertil Ohlins gamla tes om att vi inte skall ha full sysselsättning utan ungefär en femprocentig arbetslöshet. När det gäller det internationella beroendet tycker jag att regeringen borde dra den slutsatsen att det står väldigt illa till i väst. Men vilken slutsats drar man? Jo den, att vi naturligtvis inte skall dra några slutsatser utan — oavsett om man är socialdemokrat eller borgare — titta på hur de olika kapitalistiska ekonomierna har klarat av problemen. Måste det ändå inte finnas en tanke om att det samhällssystem vi lever i tydligen inte kan ge möjlighet till arbete åt alla? Produktionen skapar alltså landets värden. Fördelningen av dessa är, som jag sade tidigare, djupt felaktig. Nu avrustas Sverige industriellt, och då främst våra basnäringar. Stålindustrin offras på exportindustrins altare. Vårt land har ett eget behov av stål. Stålindustrin är egentligen basen för vår ande, men trots detta undermineras denna Specialstålsindustrin utarmas undan för undan, helt enligt de fria marknadskrafternas önskan. Storfinansen tar steg för steg på strukturnationaliseringens bana, en bana som enbart betyder ökad arbetslöshet, dvs. färre jobb utan att det skapas några nya. Specialstålsindustrins problem är Bergslagens problem och även dess framtid — om det finns någon framtid för järnbärarland i ett kapitalistiskt Sverige. De mindre handelsstålsverken genomför liknande dvs. oplanerad, strukturnationalisering. Orters och regioners existens står på spel. Hela basindustrins utveckling, eller avveckling, sker utan plan — en plan som skulle visa och anvisa den som blir utan arbete var någonstans han kan få det. Vår industriministers lyckopiller heter vinst, effektivitet och lönsamhet. Med det klarar vi oss. Därför måste svensk stålindustri anpassas till den internationella kapitalistiska nedgången. Det är under den här devisen — med utpressning från EG —- som SSAB skall avskeda över 3 000 anställda. Detta sker samtidigt som importen av stål är på en hög nivå. I Domnarvets Jernverk skall 1 100 arbeten bort, enligt SSAB. I Luleå och Oxelösund är det samma antal. Gruvorna har kniven på strupen, och Dannemoras dagar är räknade. En sådan politik har tydligen regeringens välsignelse. Finns det ingen i regeringen som inser att man inte kan offra stålindustrin för att få en bra exportindustri? I samma andetag som vi försöker rädda exportindustrin på detta vis sätter vi ju därmed en spik i kistan på exportindustrin. Samtidigt som man underordnar sig japanskt kapital, EG-kapital och amerikanskt kapital får man stort internationellt beroende — en ökad internationalisering, med ökad kapitalexport, ökad industriutflyttning, utflyttning av våra kvarvarande forskningsoch utvecklingsresurser. Så länge inte den industripolitiska strategin utgår från en behovsinriktad produktion med nationell utveckling och regional balans är svensk industri i klorna på ett onormalt och katastrofalt internationellt beroende. Det gäller att sätta stopp för detta beroende medan det finns något kvar av det industriella Sverige. Makten över den industriella utvecklingen finns hos storfinansen. Jag skulle vilja beteckna den som industriell och ekonomisk diktatur. Marcus Wallenberg har personligen med sitt imperium makt att styra över nästan halva den svenska industrin. Makten är total. Wallenberg avsätter och tillsätter tydligen bolagsstyrelser som han vill. I Dagens Industri nr 68 avslöjas hur nämnde Wallenberg hotade Stora Kopparbergs styrelse med avsättning om den inte gick med på en uppgörelse om SSAB. Resultatet har blivit att Stora Kopparberg nu har smitit från SSAB, lämnat stålnäringen åt sitt öde. Är denna makt förenlig med demokrati, är den förenlig med de demokratiska spelreglerna? Frågan är intressant, inte minst därför att landets statsminister ansåg att de demokratiska spelreglerna var hotade när tekoarbetarna under föregående månad genomförde en två timmars strejk till förmån för sina arbeten. Statsministern och industriministern har inte så mycket som knystat om Wallenbergs odemokratiska maktutnyttjande i fallet SSAB. I dag diskuteras kapitalistiska lösningar av den kapitalistiska krisen. Men från min utgångspunkt måste lösningen vara socialistisk, och jag tycker det är anmärkningsvärt att Metall-,/LO och SAP kongresserna anvisat sådana lösningar som varit i storfinansens intresse och därmed svikit de radikala krafterna, som kämpat mot borgerlig politik. LO och SAP-ledningarnas frieri till storfinansen är utmanande, och den allmänpolitiska debatten i går — så som jag kunde tolka den — var en tävlan om att vinna storfinansens gunst. Den partipolitiska trätan svarar inte mot de verkliga motsättningarna som finns i samhället. Efter flera års famlande i den kapitalistiska krisen för att blidka opinioner inom arbetarrörelsen har nu LO och SAP ledningarna bestämt sig för en samförståndspolitik åt höger. I den meningen är Metalls, LO:s och SAP:s kongresser historiska. Denna samförståndspolitik började med LO:s reallönesänkningsavtal, som applåderades på borgerligt håll, inte minst av arbetsmarknadsministern. Marginalskatteuppgörelsen med mittenpartierna har träffats för att tillfredställa borgare och höginkomsttagare. De rekordkraftiga matprisstegringarna har inte rönt något nämnvärt motstånd från SAP. Löntagarfondsförslagen har nu skalats rena från allt maktspråk. Fonderna skall bli ungefär som fjärde AP-fonden — tandlösa — och de skall förse näringslivet med riskvilligt kapital. I samma andetag har både LO och SAP-kongresserna definitivt avslagit förslagen om bankförstatligande. LO-kongressen betyder också ett knäfall för kapitalet i fråga om arbetarnas rättigheter på jobbet. Kapitalet kan bedriva rovdrift, man kan införa datorisering, göra rationaliseringar, utlandsetableringar och driftin skränkningar. Där vill tydligen inte heller de fackliga organisationerna ge arbetarna sitt stöd. När det gäller lockouträtten, som LO tidigare ville ta bort, skall man nu bara utreda den lämpliga balansen mellan parternas möjligheter att vidta stridsåtgärder mot varandra. Kraven på nationaliseringar av banker, finansbolag, försäkringsväsende, läkemedelsindustri och storbolag har också avslagits. Detsamma gäller vattenkraftstillgångarna, oljebolagen och råvarorna. MBL-illusionerna som fanns 1975-1976 har man nu avlivat. Nu pläderar LO för ett nytt brett samarbete mellan intressegrupperna. Denna LO:s och SAP:s 80-talsmodell kan sammanfattas så här: återhållsamhet med att kräva handelshinder till skydd för svensk medverkan till att förse företagen med riskvilligt kapital. sänka arbetsgivaravgifter och Denna politiska inriktning ser jag som en katastrof för arbetarrörelsen, och kanske också som en källa till glädje för borgerligheten. Denna nya modell införs i ett läge när den kapitalistiska krisen orsakar allt större utarmning av det arbetande folket. Basnäringarna och hela regioner hotas, arbetslösheten ökar. SAF och den politiska högerpolitiken angriper allt vad solidaritet, kollektivitet och rättvisa heter. I detta läge talar arbetarrörelsens ledning om samförstånd och försöker blidka storfinansen. Därmed går arbetarrörelsen till politisk reträtt. Man skulle kunna illustrera det med att säga att dess ledning har hamnat i storfinansens knä. Jag ser denna politiska inriktning som ett svek mot de krav som s illts, den kamp som förts och de förväntningar som människor i arbetarrörelsens djupa led haft. Den kapitalistiska krisen kan bara lösas med en arbetarpolitik som utgår ifrån att makten över produktion och samhälle skall ligga hos folket och de arbetande, en politik som utgår från jämlika förhållanden och rättvist delade villkor, en arbetarpolitik som ställer solidaritet, gemenskap och kollektivt delade villkor i centrum. Det krävs en planerad hushållning och en demokratisk kontroll, som ersätter dagens regeringspolitik, som underkastar sig marknadskrafterna och storfinansen. Det krävs en ökad makt till de arbetande på arbetsplatserna, för att de skall kunna försvara sina reallöner och sin miljö, förhindra utslagning och slå tillbaka storfinansens attacker. Det behövs en ekonomisk jämlikhet och rättvisa förhållanden, som ersätter dagens ojämlika samhälle. Skatter, löner, förmögenheter, kapital måste underordna: rättviseoch jämlikhetskraven. Det krävs en social rättvisa och en solidarisk människosyn, som ersätter privatism och egoism, en politik som utvecklar den offentliga sektorns goda och obyråkratiska sidor. Herr talman! Det är elva månader kvar till valet. Den stora frågan är inte om vi skall få en ny regering eller inte — det får vi säkert. Den stora frågan är: Blir det en ny politik? Huvuduppgiften för arbetarrörelsen är att bekämpa Svenska arbetsgivareföreningen, den ideologiska motorn, och högerkrafternas attacker.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

Herr talman! Låt mig börja med att vara litet personlig och säga att jag ofta som tjänsteman i det här huset med glädje har lyssnat på Hilding Johansson som en beläst och klok och mycket intressant person. Det gäller även när han tar till orda som bypolitiker, i den goda bemärkelsen, dvs. värnar om sin hembygd. Jag kan och skall inte ta tid i anspråk med att kommentera alla de tio punkterna. Låt mig bara säga att vi redan på många punkter agerar i den anda Hilding Johansson efterlyser. När det gäller situationen i Amål har regeringen alldeles nyligen lagt ut en statlig beställning som gjorde att sysselsättningen kunde klaras vid Åsiverken. Vi har också ganska nyligen givit byggnadstillstånd för Bäckefors sjukhem, som klarar en del av byggsysselsättningen i vinter. Vi vet också att med hjälp av den nya regionalpolitiken, glesbygdsstöd och annat är turismen en näring som är under utveckling i det vackra Dalsland. Det är inte någon tillfällighet att Hilding Johansson kunde visa att arbetslösheten var som högst inom Handels avdelning. Det är ju nedgången i den privata konsumtionen som bl.a. leder till de här störningarna på arbetsmarknaden. Det är just därför som det oroar mig så mycket att man från socialdemokratisk sida går emot momssänkningen. Som jag redovisade i mitt inledningsanförande betyder ett nej till momssänkning enligt handelns forskningsinstitut att kanske 10000 människor ytterligare blir arbetslösa bara i detaljhandeln. Jag tycker att det vore bra bl.a. för Dalsland om Hilding Johansson medverkade till att undanröja socialdemokraternas motstånd mot momssänkningen, så att vi genom den får lägre inflation och högre sysselsättning.

Herr talman! Sysselsättningsläget i vårt land är alarmerande. Antalet varsel och uppsägningar under senare tid har varit större än på mycket länge. På grund av bristande konkurrenskraft och ett alltför högt kostnadsläge befinner sig våra företag i en mycket besvärlig situation. Den ekonomiska politiken måste på grund av vårt statsfinansiella läge inriktas på en stark åtstramning av offentlig och privat konsumtion. Traditionella metoder för att upprätthålla sysselsättningen och antalet jobb är inte längre möjliga i samma utsträckning som under tidigare år. I debatten kring ambitionsnivån för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan man — om man är ouppmärksam -— få intrycket att socialdemokratin skulle vara någon sorts guldmedaljör vad gäller viljan att ställa upp politiskt och resursm igt för de människor som drabbas av otrygghet och arbetslöshet. För den som emellertid tar sig litet tid att närmare analysera de skillnaderna mellan den ambitionsnivå som lades fast av den tidigare trepartiregeringen och de socialdemokratiska motförslagen skall det snart stå klart att viljan att avdela avsevärda resurser för att klara de höga sysselsättningspolitiska ambitionerna i vårt land är gemensam i den här kammaren. Det kan också, innan jag går vidare, finnas skäl att påpeka att även företrädare för moderata samlingspartiet satt med i den regering som lade fast dessa målsättningar och att vårt parti därmed stod bakom de förslag som lades på riksdagens bord. Det finns, herr talman, inom socialdemokratin en stark irritation över moderata samlingspartiets stora framgångar och ökade förtroende bland väljarna under 1970-talet. Jag förstår den här irritationen, eftersom utvecklingen klart visar att väljarna i vårt land inte på något sätt accepterat den nidbild av moderat politik som socialdemokratin hela tiden försökt föra ut i debatten. På olika områden — ekonomisk politik, skattepolitik, bostadspolitik etc. — visar utvecklingen att fler och fler människor i vårt land vill se moderat politik förverkligad. Vad gäller sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitiken kan man också ute bland människorna finna en växande förståelse för de grundläggande sammanhangen i ekonomin som måste fungera för att vi skall klara de sysselsättningspolitiska målen. I moderata samlingspartiet är det en självklarhet att inför väljarna redovisa de åtgärder som är nödvändiga för att vi skall återvinna ekonomisk balans. Då kan man inte, som vissa andra, undvika att också med klarhet och fasthet redogöra för de förändringar som — även om de är obekväma och mycket besvärliga för enskilda människor — oundgängligen måste genomföras. Det är djupt olyckligt att socialdemokraterna inte tycks vara villiga att ta upp en debatt om de förändringar som måste till för att vi på sikt skall kunna trygga jobben. I stället hänger man sig åt vad som brukar kallas överbudspolitik. Herr talman! I fråga om en av de viktigaste delarna i den nödvändiga ekonomiska politiken, nämligen de resurser som vi kan tillåta oss använda i den offentliga sektorn, är man i stort bland våra ekonomer överens om att vi måste begränsa resurstillväxten till maximalt I 26, gärna lägre än det. Redan där slår den socialdemokratiska överbudspolitiken igenom — man har lagt fast att en tillväxt på 2 20 är vad man ställer sig bakom. Det är vidare så, herr talman, att vid varje tillfälle då vi diskuterar arbetsmarknadspolitik i den här kammaren är socialdemokratin beredd att lägga på ett eller flera hundratal miljoner på de resurser som skall anvisas till arbetsmarknadspolitiken. Det tycks inte beröra socialdemokratin att vi i vårt land lider brist på pengar, att vi har ett mycket stort budgetunderskott och att vi måste driva en politik på alla områden som ger oss möjligheter att dra ner underskottet. Det går inte längre att köra i gamla hjulspår. När pengarna tryter, då tryter de också för arbetsmarknadspolitiken, även om ambitionerna är höga. Då krävs det att vi beredda att se över de metoder, de system och den organisation som vi tidigare har valt för att nå våra sysselsättningspolitiska mål. Då krävs det att vi är beredda till omprövningar och nytänkande. Vad gäller detta har vi från socialdemokratin hört väldigt litet. I stället satsar man på att göra politiska vinster på kort sikt genom att kräva mer pengar än vad resurserna tillåter. Det vore ju intressant att någon gång med socialdemokraterna få diskutera vad vi skall göra för att effektivisera det viktigaste administrativa medlet inom arbetsmarknadspolitiken, nämligen AMS. Det kan ju inte vara på det viset att det i en organisation som har över 10 000 anställda som förbrukar över 10 miljarder kronor om året, inte skulle finnas utrymme för effektiviseringar och förbättringar. Särskilt mot bakgrunden att vii dag kräver av vårt näringsliv att man skall effektivisera, vara bättre och göra saker bättre men billigare för att klara sysselsättning och konkurrenskraft. När det gäller de långsiktiga bitarna i den socialdemokratiska politiken är det klart att man hänvisar till löntagarfonderna. Det är enligt vår uppfattning ett alltför enkelt sätt att komma undan en mer djuplodande och intressant diskussion om de strukturella förändringar som måste komma till stånd för att vi på sikt skall kunna klara trygghet och sysselsättning i Sverige. Herr talman! Jag har i min hand ett papper som visar sysselsättningsläget i september 1972, jämfört med sysselsättningsläget i den senaste mätningen i september 1981. När jag tittar på dessa siffror har jag litet svårt att förstå tonläget i den socialdemokratiska argumentationen. I september 1972 — under en socialdemokratisk regering — var 182 400 människor arbetslösa, i beredskapsarbete eller i arbetsmarknadsutbildning. Enligt dessa uppgifter var siffran för september 1981 174 900. De kalla siffrorna redovisar fakta. Anna-Greta Leijon satt, enligt vad jag är informerad om, inte i riksdagen 1972, men jag har inte kunnat finna samma höga tonläge någonstans, vare sig från arbetsmarknadsverket eller från socialdemokratiska politiker, i en situation där man hade ett arbetsmarknadsläge som var minst lika besvärligt som det vi har i dag. Det ligger nära till hands att tro att det är en sak att sitta i en regering, en annan sak att bedriva opposition. Det skall bli intressant att se hur en eventuell socialdemokratisk regering, om vi nu efter nästa val får en sådan, i den rådande ekonomiska situationen skall uppfylla alla de löften som man har ställt ut i denna kammare i de arbetsmarknadspolitiska debatterna. Moderat politik i det här sammanhanget har inriktats på att försöka klargöra de långsiktiga förändringar som måste till i den svenska ekonomin för att vi skall klara sysselsättningen på sikt. Men det innebär inte att moderat politik på detta område skulle vara en allmän avrustningspolitik. Jag vill påpeka att — och det är viktigt — moderata samlingspartiet under sin tid i de båda trepartiregeringarna självfallet har stått bakom de mycket ambitiösa satsningar som har gjorts för att uppnå de Isättningspolitiska målen. Vi let fästa blicken på de långsiktiga problemen och de åtgärder som krävs för att vi skall få en fungerande ekonomi och därmed minskande kortsiktiga insatser på det arbetsmarknadspolitiska området. Sist, herr talman, vill jag vända mig till statsrådet Eliasson med en liten fundering. Jag lyssnade för någon tid sedan på ett TV-program. Det var i samband med att arbetsmarknadsverket hade lagt fram sin senaste framställ har sett det som en viktigare uppgift att i ning om ökade resurser. En journalist frågade arbetsmarknadsministern om regeringen var beredd att driva en tillräckligt omfattande arbetsmarknadspolitik för att klara det bes sysselsättningsläget. Arbetsmarknadsministern svarade: ”Ja, numera”. Då kom självklart motfrågan: ”Numera? Vad skulle vara skillnaden i dag mot tidigare?” Svaret var att moderaterna inte satt i regeringen längre, och det vet ju alla att moderaterna inte är särskilt intresserade av en ambitiös sysselsättningspolitik. Jag tycker att detta var ett konstigt svar. Min slutledning blir naturligtvis att jag säger följande till arbetsmarknadsministern: Det vore intressant om arbetsmarknadsministern här i kammaren kunde rannsaka den arbetsmarknadspolitik som arbetsmarknadsministern så ivrigt försvarade från denna talarstol under den tid moderata samlingspartiet satt i regeringen. Det kan dessutom finnas skäl att påpeka att på den tiden fick arbetsmarknadsministern ofta ganska mycket beröm av socialdemokratin och Anna-Greta Leijon. Det verkar som om detta beröm sedan vi lämnade regeringen i stor utsträckning har fallit bort.
Herr talman! Får jag bara som ett uppriktigt svar på Bengt Wittboms fråga säga att jag aldrig har upplevt att jag har fått någon egentlig draghjälp från moderata samlingspartiet när det gällt mer resurser till arbetsmarknadspolitiken.
Herr talman! Men det är ändå så, Ingemar Eliasson, att den ambitiösa arbetsmarknadspolitik som fördes under de båda trepartiregeringarna, och det ansvar som då togs i direkt handling i dessa regeringar för att klara sysselsättningsläget, stod självfallet alla de tre involverade partierna bakom. Jag måste säga, även om det smärtar mig något, att jag tycker att den typ av framträdande som landets arbetsmarknadsminister här visat prov på innebär att ta litet billiga poäng.

Herr talman! I går meddelade riksbanken att man beslutat sänka diskontot från 12 till 11 20. Det är ett positivt besked som gynnsamt kan påverka investeringsklimatet, som innebär lättnader för enskilda och företag med stor lånebörda och som dessutom innebär en önskvärd press nedåt på budgetunderskottet. Att en sänkning av det allmänna ränteläget nu blivit möjlig är ett resultat av såväl utvecklingen utomlands som åtgärder i landet. Att skapa förutsättningar för lägsta möjliga ränta är och förblir ett viktigt inslag i en politik för en dynamisk industriutveckling, en politik av den typ som regeringen för och som vårt land så väl behöver. Sänkningen av diskontot är emellertid inte den enda ljuspunkten i den ekonomiska tillvaro som alltför ofta målas svart av oppositionspartier och intresseorganisationer. Det finns en rad positiva faktorer i utvecklingen som är väl värda att omnämna så här vid inledningen till det nya mötet med riksdagen. Under det första halvåret i år vändes fjolårets negativa balans i handeln med vår omvärld till ett överskott. Detta påverkar i sin tur bytesbalansen, vilket kan avläsas i en förbättring med 7,1 miljarder kronor för första halvåret 1981 jämfört med samma tid förra året. Detta påverkar också behovet av utlandsupplåningen i rätt riktning. Importen av råolja och oljeprodukter har hittills minskat betydligt jämfört med tidigare år. För råolja var importminskningen de första åtta månaderna i år 19 70 jämfört med samma tidsperiod 1980 och för oljeprodukter än större. Elkonsumtionstillväxten var samtidigt begränsad. Förbättrad hushållning och inhemska energikällor har gett viktiga bidrag till denna utveckling. Under sommarmånaderna juni-juli bildades i år 1 200 nya företag jämfört med 595 för samma period 1980. Hela 9 347 personer har tills dags dato deltagit i de Starta Eget-kurser som anordnas i utvecklingsfondernas regi på initiativ av regeringen. Den mer positiva utvecklingen inom ekonomin kan också avläsas genom ett rekord i nyemissioner på börsen. Förra året skedde sådana endast i storleksordningen 100 miljoner, medan omfattningen på nyemissioner i år är 1,5 miljarder kronor. Genom skattefondssparandet, som hittills tillfört näringslivet riskkapital med 1,5 miljarder kronor, och genom 46 000 anställdas sparande i aktiesparfonder har företagens framtidsförutsättningar i detta avseende stärkts väsentligt. ngarna har enligt preliminära uppgifter från den senaste folkoch bostadsräkningen för perioden 1975-1980 visat att för första gången på 100 år ökar befolkningen på landsbygden. Detta har möjliggjorts genom en offensiv jordoch skogsbrukspolitik som satt familjeföretagen i centrum, ett effektivt och utökat glesbygdsstöd samt förbättrade möjligheter till bostadsbyggande på landsbygden. Landsbygdsnäringarna ger dels ett positivt bidrag genom sin produktion, dels också ett betydelsfullt bidrag till samhällsekonomin genom att en mer levande landsbygd minskar soc la och miljömässiga kostnader som vi med fortsatt utarmning skulle tvingas betala. Med all tänkbar kraft skall landsbygdsnäringarna därför ges fortsatt positiva utvecklingsmöjligheter. Ett bidrag till detta kan gest.ex. genom ökad användning av inhemska bränslen. Ansökningarna om koncession för torvbrytning är talrika. Jag hoppas kunna medverka till en lagstiftning som underlättar detta koncessionsförfarande till gagn inte minst för småskalig brytning och landsbygdens sysselsättning. I ett internationellt perspektiv är sysselsättningsläget i Sverige relativt gott. Med de ambitioner som vi i Sverige skall ha ger den nuvarande situationen dock anledning till allvarlig oro. Arbetslösheten, och då i synnerhet ungdomsarbetslösheten, leder till att enskilda förlorar tron på sig s på samhället. Därför måste arbetslösheten bekämpas med kraft och målet arbete åt alla prioriteras högt. Så sker också. Som industriminister ser jag det som positivt att de åtgärder som redovisas i regeringens ekonomisk-politiska proposition särskilt syftar till bättre förutsättningar för industrin. Regeringsåtgärderna har redan föranlett vissa företag att dra tillbaka varsel om friställningar och driftsinskränkningar. Som statsministern meddelade i går har en rad viktiga exportorder dessutom redan kunnat tryggas, vilket förbättrar de framtida möjligheterna till sysselsättning. Den svartmålning av Sveriges möjligheter som inte minst den socialdemokratiska oppositionen, och i dess efterföljd en betydande del av massmedia, ägnat sig åt stämmer alltså inte om hela verkligheten granskas. Tvärtom finns betydande positiva inslag i vår situation som alltför sällan lyfts fram till beskådande. Det gäller t.ex. att Sverige nu jämte Japan har världens mest framgångsrika transportmedelsindustri. Det gäller att ett företag som Kockums Varv i hårdaste tänkbara internationella konkurrens tagit hem en av världsmarknadens mest attraktiva order med goda möjligheter till lönsamhet och säkrade arbetstillfällen för mer än ett år framöver. Det gäller den omständigheten att vår satsning på rymdteknologin nu också ger resultat. Den norska regeringen är nu beredd att acceptera vår inbjudan till samarbete i Tele-X-projektet, och inom kort kommer avtal att tecknas med det tysk-franska TV-satellitprojektet om svensk medverkan, vilket är en betydande framgång för vår politik på detta område och naturligtvis också för de berörda svenska företagen, som på den vägen kan räkna med avsevärda order. De betydande insatser som nu görs för forskning och teknisk utveckling i produktionen placerar oss, till skillnad från vad som var fallet när regeringen Fälldin trädde till 1976, på en toppnivå internationellt sett. Ryktet om det svenska näringslivets snara död är alltså inte bara överdrivet — det är i grunden felaktigt. Diskussionen under den allmänpolitiska debatten hittills har mest handlat om nedskrivningen av valutan, sänkningen av diskontot, förslaget om momssänkning och de förslag till tidigarelagda besparingar som ingår i det ekonomisk-politiska förslag som i sina huvuddelar nu varit känt i snart en månad utan att oppositionspartierna till höger och vänster presenterat några egentliga alternativ. Jag vill passa på att också peka på några andra inslag som aktivt bidrar till inte minst näringslivets utveckling. I åtgärdspaketet ingår en rad åtgärder som stimulerar utbudet av virke. Det statliga stödet till åter utökas således väsentligt, från 50 milj.kr. till 200 milj.kr. per år. För att utöka möjligheterna att utnyttja skog som är mogen för slutavverkning men som hittills varit svåråtkomlig ökas anslagen för skogsbilvägar från 50 milj.kr. till 70 milj.kr. Anslagen för översiktliga skogsinventeringar och skogsbruksplaner höjs. Möjligheterna att göra avsättningar till skogskonton förbättras. Sammantaget innebär detta en stimulans såväl till själva skogsbruket som till den skogsindustri som betyder så mycket för vår utrikeshandel. Det nuvarande investeringsavdraget för byggnader i näringslivet föreslås av regeringen bli förlängt med ett år. Motsvarande investeringsavdrag för näringslivets inventarier läggs om så att stimulansen snabbare kommer berörda företag till del. Omläggningen gör också stödet oberoende av företagets resultat under just denna period, vilket gör reformen än mer effektiv som stimulans. Systemet med tidsbegränsade avdrag när det gäller företagens forskningsoch utvecklingsverksamhet föreslås av regeringen bli permanentat, och dessutom görs regeländringar som kommer de mindre företagen till del. Efter mönster från lagen om upphovsmannakonton föreslås uppfinnarkonton för att främja förslagsverksamhet och för att möjliggöra ett snabbare omsättande av nya uppfinningar i produktion och sysselsättning. Dessutom kommer regeringen senare att föreslå att möjlighet till provanställning på sex månader införs, vilket framför allt gynnar dem som ännu står utanför arbetsmarknaden. Lagstiftningen innebär att skillnader mellan företag där kollektivavtal om provanställning finns och andra företag undanröjs. Dessa åtgärder och andra innebär sammantagna en mycket stor satsning på att genom en dynamisk utveckling inom industrin förbättra vår ekonomi och säkra framtida välfärd och arbete. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att oppositionspartierna inför alla dessa åtgärder står, om inte tomhänta, så i varje fall handfallna. Den friska, om än rodnande, hy som oppositionen visade i samband med att s.k. krisprogram redovisades från såväl höger som vänster tycks redan nu ha gått över i eftertankens kranka blekhet, om jag får tillåta mig ett omdöme om gårdagens debatt. I sina huvuddrag har regeringsförslaget varit känt i snart en månad. Varken socialdemokrater eller moderater borde därför känna sig irriterade när vi från regeringssidan uttrycker vår förvåning och vårt beklagande över att oppositionen inte har kunnat gå med på några dagars förkortning av den ordinarie motionstiden. Att regeringsförslaget innehåller så många förslag som är inriktade på förnyelse och på att skapa dynamik är ingen tillfällighet. Tvärtom vet vi att just förnyelsen är den avgörande faktorn för näringslivets utveckling. I USA har gjorts utredningar som visar att hela 70 26 av de nya arbetstillfällena inom industrin tillkommer i företag som är fyra år eller yngre. Gjorda undersökningar visar också klart dels att småföretagen står för en jämförelsevis stor andel av innovationer och nya produktionsidéer, dels att förmågan att vara innovativ och att utnyttja ny teknik spelar en avgörande roll för handelsbalansen, för den internationella konkurrenskraften och för sysselsättningen. I detta sammanhang kan det vara värt att peka på de studier som visar att små företag får ut fyra till sju gånger fler innovationer för en given kostnad än stora företag. Den mest angelägna diskussionen inom näringspolitiken och samhällsekonomin borde gälla hur vårt näringsliv, ja, hela vårt samhälle, skall kunna bli mera dynamiskt. Det finns en hel rad s äl till detta. Låt mig bara peka på några som indirekt också visar hur farligt det skulle vara med t.ex. löntagarfondsmodeller som konserverar industristrukturen. Industrisektorn är i dag för liten i förhållande till den konsumtion som vi redan nu har och, än mer, i förhållande till de anspråk på förstärkta samhällsinsatser som finns. All erfarenhet visar att vi inte kan klara den nödvändiga utbyggnaden av industrisektorn utan ett gynnsamt klimat för nya företag, utan förbättrade villkor för småföretagen och utan ett ökande intresse för att utnyttja nyvinningar inom tekniken i Sverige. Mot denna bakgrund skulle jag vilja s illa en fråga till de socialdemokratiska ledamöterna av denna riksdag. I snart tio år har på ert håll diskuterats olika former av kollektiva löntagarfonder. Kan ni nu peka på ett enda företag som startats under denna tid i glädje över att kollektiva fonder enligt er modell skulle säkra dess framtid? Jag kan försäkra att jag å min sida kan peka på mängder av exempel på enskilda som säger sig ha avstått från att starta eget och på företag som tvekar att investera till följd av socialdemokratins förslag om löntagarfonder. På fullt allvar gör ni gällande att de kollektiva fonderna skall säkra sysselsättning och produktionsökningar. Som sagts tidigare är det nyföretagande och tillämpning av ny teknik som är avgörande i detta sammanhang och ingenting annat. Nu är det dags att man från socialdemokratins sida ställer upp till bevis. Visa upp ett företag som startats i glädje över att löntagarfonder skall säkra dess framtid eller åtminstone en uppfinning som stimulerats genom denna debatt! Vikten av att vi får ett dynamiskt näringsliv och samhälle i stället för en konserverad industristruktur understryks också av den snabba internationella strukturomvandling som nu sker och som kan komma att bli än snabbare i framtiden. Det är ett erkänt faktum att Sveriges traditionella industristruktur inte längre ger de fördelar som gavs under det skede då Europa som industrisamhälle uppbyggdes efter andra världskriget. De fördelar som vi då hade genom vår industrisammansättning och de särskilda konkurrensfördelar som vi då också hade inom vissa branscher har bl.a. gått förlorade till följd av förändringarna i den internationella efterfrågan och på grund av att utbudet av varor från nyindustrialiserade länder tillkommit. Basnäringarna i Sverige har berörts i särskilt stor utsträckning. Även om en omfattande strukturanpassning redan har ägt rum, en anpassning som i flera avseenden har gått snabbare än i viktiga konkurrentländer, återstår ytterligare krav på anpassning av strukturen, även framgent. Vi vet att denna anpassning blir svårgenomförbar och dyr, om inte tillkomsten av nya företag och nya produktionsidéer som alternativ till föråldrade kan åstadkommas. De regeringar som vi har haft i Sverige sedan 1976 har anklagats för att ge alltför stort stöd till krisföretag. I första hand har den kritiken riktats mot mig personligen och det departement som jag har haft och har huvudansvaret för. Jag vill bestämt tillbakavisa denna kritik. Från den här platsen beskylldes jag i går t.o.m. för att vara huvudansvarig för budgetunderskottet. Sådana beskyllningar har inte täckning i verkligheten. Tvärtom visar detta att det skulle ha varit mer betungande för samhällsekonomin, om problemföretagen utan åtskillnad hade fått gå över styr. Utslagningen av arbetskraft, förtidspensioneringarna, kostnaderna till följd av sociala tragedier, arbetsmarknadsunderstöd och arbetslöshetsersättning skulle ha skjutit i höjden. Det kan vara nyttigt att göra en jämförelse med ett grannland där arbetslösheten tillåtits öka väsentligt mer än i Sverige. Om Sverige skulle ha haft samma höga arbetslöshetsnivå som Danmark under fjolåret, skulle det med de svenska ersättningsreglerna ha lett till att enbart arbetslöshetsunderstöd dragit en kostnad på över 13 miljarder kronor. Det är långt mer än AMS sammantaget får i stöd och långt mycket mer än vad som under ett budgetår i Sverige utbetalats i stöd till krisföretag. Det bör också påpekas att inget stöd har utgått till passivt täckande av underskott. Tvärtom har stödet förknippats med krav på omläggning och omstrukturering inom företagen. Detta har lett till investeringar i Europas modernaste tunnplåtvalsverk i Borlänge, till att Arendal gjort inbrytningar i en av världens snabbast växande branscher, nämligen offshore-industrin. Vidare kan nämnas Kockums hemtagning av den saudiarabiska ordern på 1,3 miljarder kronor. I flera fall har också nedläggningar tvingats fram. När kritiken mot den s.k. akutmottagningen förs fram, får jag intrycket att man menar att ännu fler nedläggningar egentligen vore eftersträvansvärda. Om det är så, vill jag i fortsättningen gärna ha en precisering. På vilken ort och i vilket företag skulle statsmakterna ha lagt ned ytterligare företag? Om den här kritiken skall vara rimlig och fylla någon vettig uppgift, måste den frågan få ett svar. Jag vill också n en gång ställa en fråga till mina socialdemokratiska vänner i kammaren. På vilket sätt skulle löntagarfonder ha främjat dynamik och strukturanpassning och hindrat en oekonomisk konservering av olönsam industristruktur? Mitt problem under de år jag har lett industridepartemen tet har nämligen inte varit att försvara att jag gett så mycket pengar i stöd till företag med problem. Problemet har varit det helt motsatta, det kan ja garantera. Kraven har varit att regeringen skulle medverka till än större stöd i syfte att bevara den struktur som vi har haft inom t.ex. varv: äringen, handelsstålsindustrin etc. Det räcker i och för sig med att hänvisa till kammarens frågestunder, där det inte går en vecka utan att krav på nya statliga insatser för att konservera en befintlig industristruktur reses. I många fall har de lokala fackliga organisationerna fått stöd för sina krav även centralt inom socialdemokratin. Tyvärr har detta lett till en kostsammare strukturanpassning i vis: sa fall, som är välbekanta för kammarens ledamöter. I de fackliga organisationernas tidningar har jag också flera gånger kunnat läsa att nedläggning inte skulle behöva komma i fråga, när detta i och för sig beklagansvärda faktum skulle ha tvingats fram, om löntagarfonder hade varit införda och dess pengar hade kunnat användas just för att konservera en föråldrad industristruktur. Därför frågar jag: Innebär inte kollektiva löntagarfonder att risken för att industristrukturen konserveras ökar, att nödvändiga anpassningar försvåras och att dynamiken i samhället minskas? För mig blir detta en både svårartad och svårfrånkomlig följd, om man ensidigt lägger makten över produktionsresurserna i händerna på de verksamma i den befintliga industristrukturen, medan några representanter för nya företag, nya arbetsplatser och nya produktionsidéer inte ges företräde vid besluten. äringsliv och samhälle är för mig oupplösligt förenad med pluralism, möjligheter till enskilda initiativ och decentraliserat beslutsfattande. Kollektiva löntagarfonder pekar i rakt motsatt riktning. Riskerna med en konservering av industristrukturen och nödvändigheten av en mer dynamisk inriktning kan självfallet utvecklas mycket mer. Den struktur vi har i dag är i stort uppbyggd med billiga råvaror och billiga energiresurser som grund. Vi har redan i dag många exempel som visar hur tidig felakti Också av dessa skäl behöver vi förnyelse, ett klimat för nya produktionsidéer och nya företag, som kan ersätta dem som drabbats hårdast ällningar om outtömliga naturresurser i dessa avseenden är av omställning från icke-förnybara resurser till förnybara. Också av sociala skäl är en ny industristruktur långsiktigt angelägen. Inte minst i storstäderna med dess långa pendlingsavstånd, tröttande arbetsresor och sektorsuppdelade verksamhetsområden finns detta klara behov. Även här är förnyelse av näringsliv och samhälle långt viktigare än åtgärder som konserverar den befintliga strukturen, om välfärden på sikt skall kunna förbättras. Förnyelse av näringslivet och reformering av arbetslivet kan också främjas genom att nya företagsformer ges möjligheter att starta och utvecklas. I dagarna påbörjade en särskild delegation för arbetskooperation sitt arbete. Jag tror att denna företagsform har goda möjligheter att bidra till välfärdsutvecklingen. Undersökningar av befintliga arbetskooperativ visar att dessa företag kan ta till vara de verksammas engagemang på ett positivt sätt, att investeringsverksamheten är hög och att lönenivån ligger över nivån i jämförbara företag. Självfallet kan inte arbetskooperationen bli en allena kar saliggörande företagsform. I det samhälle som centern vill forma hä nämligen inte dogmer över verkligheten. Privata, statliga och kooperativa företag har alla sina fördelar. Även konsumentkooperationen och producentkooperationen har viktiga roller i framtidens samhälle. Det vore ett sällsynt slöseri att inte bättre ta till vara denna enda i praktiken rejält prövade form av ekonomisk demokrati. Det är min förhoppning att jag under det kommande året skall kunna lägga fram en proposition med förslag till åtgärder som förstärker kooperationens möjligheter. Än en gång måste jag ställa en fråga till mina socialdemokratiska vänner i denna kammare. Varför har ni förkastat kooperationens grundläggande regel om individuellt ägande av andelar och individuell makt över dessa, när ni diskuterar nya former för ekonomisk demokrati? Vad finns det för skäl att tro att de enskilda människornas engagemang blir större i löntagarfonder i kollektiv form än i andra kollektiva fonder? Varför finns det från arbetarrörelsen ofta en sådan ljum och avog inställning mot bildande av arbetskooperativ? Det finns skäl att verka för en dynamisk utveckling av vårt näringsliv och samhälle. Resurskrisen, den s.k. nya ofärden i industrisamhället, stagflationen, behovet av strukturomvandling i den internationella ekonomin och den på många håll bristande framtidstron gör att förnyelse, mångfald och ökat utrymme för enskilda människors engagemang nu framstår som mer angeläget än någonsin. Däremot fruktar jag alla åtgärder som konserverar nuvarande industristruktur, som minskar pluralismen och som gör enskilda beroende av en enda maktgruppering. Herr talman! Regeringen har genom sitt ekonomiskt-politiska förslag redovisat vägar till utveckling och förnyelse. Stödet till uppfinningar, förbättringen av konkurre utveckling, liksom de förbättrade förutsättningarna för investeringar ger oss goda möjligheter att nu inleda en ny era av framgång för produktionen. Det örmågan, satsningen på forskning och teknisk är min förhoppning att också riksdagsmajoriteten skall finna detta så snart som möjligt. I likhet med vad Nordal Åkerman uttryckt tror jag att inte minst ”en satsning på den lilla skalan ger Sverige förutsättningar att växa”. Det är detta som uttrycks också i Den tredje vägen i svensk ekonomi, som erbjuder ett dynamiskt alternativ. Det är nämligen genom enskilda människors engagemang och genom samverkan lokalt som de nödvändiga stegen för förnyelse kan tas och landvinningar göras. Förnyelse kan lika litet som solidaritet kommenderas fram. Den som har tilltro till enskilda människors förnuft och enskilda människors vilja att ta omsorg om denna värld behöver dock inte förtvivla. Genom stimulans av de enskilda människornas fria vilja att samverka kan välfärden förbättras och samhället göras starkare. Ett starkt samhälle kan däremot aldrig skapas genom tvångskollektiva modeller eller genom att enskilda tvingas till samverkan, men förvägras att själva förvalta den andel de skall avstå till det gemensammas bästa. Detta är för oss centerpartister lika s ett starkt samhälle och ett vä vklart som att färdssamhälle heller inte uppstår som resultat av att de starka ohämmat får växa på de svagas bekostnad eller i ett samhälle där enskilda människors vilja till gemensamt ansvarstagande motverkas.
Herr talman! Industriminister Åsling är den i regeringen som har ansvar också för regionalpolitiken. Men regionalpolitiken berörde han inte med ett ord i sitt 30 minuter långa anförande. Det kanske inte är så konstigt, eftersom det nu är helt klart att regeringen tänker rusta ner också regionalpolitiken. Åtstramningspolitiken går ut över detta område liksom över de andra. 300 milj.kr. tas bort av det nuvarande stödet till företag i stödområdena. I år har 1 000 milj.kr. anvisats för bidrag till lån till företag i svaga regioner. Industriministern tänker nu skära ned detta med 30 26.

Herr talman! Jag berörde inte regionalpolitiken direkt, eftersom mitt anförande avsåg de allmänna förutsättningarna. Regionalpolitikens främsta problem i dag är den bristande investeringsviljan, som har medfört att de ramar för regionalpolitiskt stöd som riksdagen har anvi at inte har kommit till utnyttjande. När vi nu accepterar en nedskärning av ramarna sker det på vi ligen har gått Anna-Greta Leijon förbi. Först och främst koncentrerar vi insatserna till de områden där vi verkligen a bestämda villkor, som uppenbar har de stora regionalpolitiska problemen. Där skall de regionalpolitiska insatserna inte trappas ner, tvärtom. Jag noterade hur framför allt representanter för Norrland på den socialdemokratisk riktade ganska allvarlig kritik mot det socialdemokrati ka partiet, som mer än något annat parti motverkat regionalpolitikens s ändigt ställa krav på att nya områden och nya verksamhetsformer skall föras in inom regionalpolitikens ram. Vi skall dessutom, det har vi också meddelat, nu kombinera det regionalpolitiska stödet med det frisläppande av investeringsfonderna som regeringen har bestämt. Det är en ny modell, där vi klart ger en regionalpolitisk profil åt frisläppen. Äntligen skall man kunna kombinera de frisläppta investeringsfonderna med regionalpolitiskt stöd, vilket således inte har varit möjligt hittills. Det är framför allt i de sämst ställda regionerna, i stödområdena 5 och 6, som detta skall ske. Vi arbetar också med en regionalpolitisk proposition. I denna kommer vi noga att gå igenom erfarenheterna av den hittills förda regionalpolitiken och föreslå en effektivisering av de instrument vi har samt, i de avseenden som detta erfordras, ökade insatser rent materiellt. Denna diskussion kanske vi får anledning att återvända till när den propositionen behandlas.
Herr talman! Det är min mening att industriministern med det han säger i sitt pressmeddelande och nu i kammaren förvränger nedskärningarnas verkliga innebörd och för människorna i bl.a. skogslänen bakom ljuset. Fakta är ju följande när det gäller det förslag som industriministern har lagt fram i regeringens sparproposition. Industriministern tar bort rätten till avskrivningar för maskiner och inventarier för alla kommuner i stödområdena 1-3. Det drabbar företag och anställda i 66 kommuner med svåra ttningsproblem. Industriministern vill dessutom avskaffa rätten till lokaliseringslån för rörelsekapital i stödområdena 1-3. Det slår också direkt mot anställda och Men industriministern nöjer sig inte med dessa åtgärder. Han vill avskaffa rätten till lokaliseringslån för marknadsföring och produktutveckling i landets samtliga stödkommuner — 117 kommuner. Men inte heller detta är nog. Ovanpå allt detta läggs ytterligare en nedskärning, som drabbar alla stödföretag oavsett var i landet de ligger. Det gäller alltså även de kommuner i det inre av Norrland som har det allra svårast. I dag kan företag finansiera sina investeringar med lokaliseringslån och därmed låg ränta intill 70 26 av investeringskostnaden. Men det skall de inte få göra i fortsättningen, om industriministern får sin vilja igenom. Han föreslår att denna andel skall halveras. Inget företag — inte ens i ett stödområde — kan i fortsättningen få låna mer än 35 4. Följden blir att företag med ofta ganska bräcklig ekonomi och små säkerheter tvingas gå till privata banker, där de, om de över huvud taget får låna pengar, måste låna till mycket högre ränta än med de möjligheter som finns i dag. Detta är den verkliga innebörden av det förslag som industriministern lägger fram. Och sedan har han mage att säga att detta medför en relativ förbättring för de mest utsatta kommunerna. Det blir försämringar över hela sämringarna bli inom andra områden, men inte för någon kommun talas det om förbättring ar. Lokaliseringsmöjligheterna skärs ned med 30 26. Det är faktiskt ganska skamlöst att framställa detta som ett stöd för de mest utsatta regionerna i landet.
Herr talman! Anna-Greta Leijon säger att jag förvränger fakta. Jag skall inte skicka den beskyllningen tillbaka, men nog måste jag säga att Anna-Greta Leijon är ovanligt illa informerad. När jag nu talar om en relativ förbättring, så tar jag fasta på den kritik som bl.a. uppenbarades vid den socialdemokratiska partikongressen. Där anklagade man den nuvarande regeringen för att ha gått ut med regionalpolitiskt stöd till allt större regioner. Det innebär att den relativa effekten, med tanke på att investeringsvolymen är given, för de verkligt nödlidande orterna självfallet blir mindre. Nu begränsar vi möjligheterna att använda regionalpolitiska stödformer i de orter där man bör kunna klara sig med vanliga näringspolitiska stöd. Då blir effekten av insatserna i t.ex. stödområdena 4, 5 och 6, som är de högst prioriterade, så mycket högre. Ingen, allra minst Anna-Greta Leijon med sin bevisföring, kan förneka att detta innebär en satsning på de sämst ställda kommunerna och de anställda där som har de största problemen, och där vi har den största arbetslösheten. Sedan tog Anna-Greta Leijon upp lokaliseringslån. Hon sade att vi nu kräver att bankerna skall ta en större del av finansieringen via lokaliseringslån. Det är riktigt. Men det är också så att bankerna, med den likviditetssituation som bankerna har, på ett helt annat sätt än tidigare bör kunna visa sitt ansvar gentemot de regioner som har de största problemen. Men lokaliseringslåneräntan är inte någon favörsränta. Det borde Anna-Greta Leijon veta. Det är alltså i och för sig inte räntan som är favören med lokaliseringslånen, utan det är den säkerhetsbild man har. Ligger man ändå i toppen, som staten alltid får göra med sina lokaliseringslån, så är den favören i form av säkerhetsdiskussioner med bankerna negligerbar. Bankerna bör kunna ta ett större ansvar — det är filosofin här. Jag vet inte om Anna-Greta Leijon har särskild anledning att slå vakt om bankernas intressen. Det är några frågor som hänger över denna debatt. Jag har frågat om inte socialdemokratin nu måste kunna visa upp något företag som har startats i glädjen över de perspektiv som löntagarfonderna innebär, enligt den löntagarfondsdebatt som socialdemokratin har drivit. Kan inte Anna-Greta Leijon svara på mina frågor också, när jag är så vänlig att svara på hennes? Det finns en annan fråga, som har mera regionalpolitisk bärighet och som jag är mycket nyfiken på att få var på: Hur ställer sig socialdemokratin till frågan om differentierade socialförsäkringsavgifter för att skapa en regionalpolitiskt bättre grund för de framtida åtgärderna i de sämst ställda kommunerna? Kunde jag få ett svar på den frågan också vore det mycket värdefullt.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att det var med stor glädje och tillfredsställelse som näringslivet hälsade devalveringen och naturligtvis den färska diskontosänkningen, som vi fick kännedom om så sent som i går. Den stigande dollarkursen hade dragit upp kronans internationella värde, och vårt konkurrensläge gentemot vårt främsta konkurrentland, Västtyskland, försvagades successivt. Följden blev att näringslivet fick se sina marknadsandelar sjunka. Någonting måste göras, och regeringen hade väl egentligen endast att välja mellan en devalvering, en sänkning av marginalskatterna eller en minskning av löneskatterna. När devalveringen offentliggjordes frågade man sig emellertid om den var tillräckligt stor — den betydde ju bara en återgång till den kursrelation mellan kronan och D-marken som rådde för ett år sedan. Att D-marken sedan skulle skrivas upp inom ramen för det europeiska valutasystemet kunde regeringen inte veta om när devalveringen genomfördes. Personligen hör jag till den stora krets inom näringslivet som tror att en sänkning av löneskatterna, av arbetsgivaravgifterna, hade varit betydligt bättre än en devalvering. En sänkning av löneskatterna — en ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv och därmed fler och tryggare jobb — hade inte blivit dyrare för statsbudgeten än den sänkning av momsen som man nu föreslår, under förutsättning att sänkningen av löneskatterna gällt endast för den konkurrensutsatta delen av vårt näringsliv, dvs. för industrin. Devalveringsfördelarna blir inte så stora som man kan önska. En sänkning av marginalskatterna, ett gammalt krav från oss moderater, a är är en annan offensiv åtgärd som är nödvändig och som jag också vill sä brådskande. Sänkta marginalskatter ökar människornas lust att göra en extra arbetsinsats och motverkar den svarta ekonomin, som man med all rätt talar så mycket om i dag och som vi självfallet på olika sätt måste angripa. En marginalskattesänkning blir liksom en sänkning av löneskatterna i viss mån självfinansierande, men den måste åtminstone t. v. betalas genom ökade statsinkomster på ett annat område. Här tycks man, såvitt jag kan förstå, vara ute på ganska så farliga vägar. Vill man finansiera marginalskattesänkningen genom en ny skatteform, promsen, eller genom höjda löneskatter, så hugger man genast bort en stor bit av devalveringsfördelarna. Det är verkligen att ta igen med ena handen vad man givit bort med den andra. Det går nämligen inte, herr talman, att komma ifrån att all indirekt beskattning av näringslivet utan hänsynstagande till företagens konkurrenskraft i realiteten är en straffskatt på svensk produktion och en indirekt subventionering av importen. En proms skulle dessutom verka som en servobroms på investeringar och rationaliseringar, och det är investeringar som vi i dagens läge så väl behöver. Att investeringarna ligger på låg nivå beror främst på tre faktorer. Den första är att vårt konkurrensläge har försämrats på grund av alltför högt kostnadsläge, där löneskatter utgör en betydande del, vilket naturligtvis gör att alla investeringar måste kalkyleras noga. Det andra hindret är hotet om kollektiva löntagarfonder. Det tredje är den höga räntan. Näringslivet har inte vågat investera därför att det med ett högt ränteläge är osäkert om man kan finna investeringsobjekt som ger sådan avkastning att det höga ränteläget kompenseras. Den nu gjorda diskontosänkningen kan bidra till lägre kostnader för företagen och därmed till ökade investeringar, men frågan är om devalveringen var tillräckligt stor. I och för sig har Sverige numera en så bra valutareserv att det borde finnas utrymme för en ytterligare diskontosänkning ganska snart. Vår valutareserv är i själva verket lågt beräknad, eftersom guldreserven på 1 miljard kronor värderas efter en kurs på 38 dollar per uns, dvs. den kurs som gällde redan 1970. I dag är som bekant guldpriset ett helt annat. Den försiktighet som riksbanken visade när man sänkte räntan med bara 1 20 kan vara klok och ge en fingervisning om ytterligare diskontosänkning. Jag hoppas att en sådan kommer så fort som möjligt, eftersom sänkta räntor är en av de offensiva åtgärder som behövs i dag. Men, herr talman, det räcker inte med offensiva åtgärder. Det stora budgetunderskottet måste angripas också med besparingar. Även om det i en del fall kan vara beklagligt, måste den offentliga sektorn skäras ner, och då måste man främst inrikta sig på byråkratin och administrationen. När man läser i tidningarna att vårdsektorn inom sjukvården inom ett visst sjukvårdsområde skulle få stiga med 1 26, medan administrationen av vården, dvs. byråkratin, inom samma sjukvård skulle få stiga med 4 90, så måste man ställa sig tvekande inför byråkratins ansvällning. Jag vill påstå att pappersexercisen aldrig ersätter den mjuka handen och omvårdnaden. När vi på moderat håll kritiserar den offentliga sektorns ansvällning är det inte den sociala omvårdnaden vi vänder oss emot utan byråkratin kring denna. Jag blir ganska övertygad om att rationaliseringar och kostnadsjakt av samma typ som förekommer inom näringslivet skulle kunna nedbringa kostnaderna också på den offentliga sektorn ganska avsevärt, utan att denna sektor på något sätt behöver få sämre effektivitet. Det är nämligen så att byråkrati och effektivitet ytterst sällan hänger samman. Det är den s.k. rundgången som vi vill åt. Sveriges väg ut ur krisen är en kombination av offensiva åtgärder, av vilka en del redan vidtagits och andra utlovats, och av defensiva åtgärder i form av återhållsamhet på den offentliga sektorn. Vi behöver i dag mindre statsstyrning och större möjligheter för marknadsekonomins fantasirika och skapande krafter. Herr talman! Marknadshushållningen har aldrig förr i vår historia varit utsatt för ett sådant hot som just nu. Jag syftar naturligtvis på det socialdemokratiska kravet på kollektiva löntagarfonder, ett system där fonder successivt skall ta över större delen av vårt näringsliv och där de små, fristående företagen också måste betala till fondernas köp av aktier i de stora börsnoterade företagen. Jag vill erinra om att man inte i något demokratiskt land i världen har försökt sig på sådana fonder. Kollektiva löntagarfonder har visserligen diskuterats i mer än 20 år i Västtyskland, men nu anser man att idén är politiskt död sedan också fackföreningsrepresentanterna ställt sig negativa. Det finns alltså redan en massa argument mot löntagarfonderna, men jag skall inte upphålla mig vid dem just nu. Industriministern gav f. ö. för en stund sedan några talande exempel, som jag till fullo instämmer i. Men jag kan inte låta bli att påpeka det otillständiga i att man på socialdemokratiskt håll har mage att driva fram löntagarfonderna till en valfråga utan någon som helst redovisning för hur fonderna skall ledas, utformas och verka. Man försöker på socialdemokratiskt håll tona ner den allmänna debatten om löntagarfonderna därför att man är rädd för väljarnas reaktioner. Därför lyckades man i två hårt regisserade kongresser manövrera fram ett beslut om att ge det socialdemokratiska partiets ledning vad man kallar ”ett betydande handlingsutrymme”. Hela frågan om fondernas utformning skall skjutas över valet i stället för att underställas folket i val. Nu skall efter det socialdemokratiska manövrerandet svenska folket säga om de vill ha kollektivfonder eller ej utan att veta hur dessa kollektivfonder skall se ut eller hur de skall arbeta. Jag lyssnade i går till Olof Palme här i kammaren. Han sade bl.a.: Vi är inte färdiga med de tekniska lösningarna. Men, herr talman, väljarna skall inte få någon som helst möjlighet att påverka utformningen. Den saken skall helt avgöras av det socialdemokratiska partiet utan något medbestämmande från väljarna. Den socialdemokratiska partiledningen har begärt och lydigt fått en fullmakt att utforma något vars regler sedan inte skall prövas i val. Jag har i några tidningsartiklar tagit upp den här saken, och jag har tillåtit mig att kalla den ”demokratins dekadens”. I dag är jag rädd för att jag uttryckte mig alltför mjukt. Jag tycker nämligen att det ur demokratisk synpunkt är närmast otillständigt att låta folket gå till val om fonder vilkas utformning ligger höljd i framtidsdimmor.

Herr talman! Egentligen skulle jag vilja börja med en liten kommentar till vad Erik Hovhammar sade om löntagarfonderna. Jag hade inte tänkt att ta upp frågan om löntagarfonderna i mitt inlägg, men jag skulle ändå vilja säga till Erik Hovhammar att det är beklagligt att inte också han satt på läktaren i Folkets hus och lyssnade till den öppna debatt som fördes kring löntagarfondsförslaget. I övrigt kan ju de svenska väljarna ta ställning till frågan om löntagarfonder i kommande val. Det finns alltså möjligheter för hela Sveriges folk att så småningom ta ställning till den saken. I regeringsförklaringen talar man om att det nu framlagda sparpaketet skall få fart på ekonomin och att man skall satsa mer offensivt på investeringar och skapa ökad sysselsättning. Kampen mot inflationen måste fortsätta, säger man. Nu har olika borgerliga regeringar på mindre än 13 månader lagt fram fyra olika ekonomisk-politiska paket, varav det ena var en statsverksbudget med finansplan. Men de ekonomiska förhållandena i Sverige försämras ändå stadigt. Inflationen är fortsatt hög. Skuldsättningen ökar, och arbetslösheten ökar snabbast. Det är bl.a. två grundläggande fel som ger upphov till många andra brister i ekonomin. Det är för det första en fortsatt och stegrad inflation. För det andra är det en dålig investeringslust eller investeringsvilja i näringslivet. Resultatet för det svenska folket märks mest tydligt för det första i prishöjningar på viktiga varor och tjänster och för det andra i den enormt stegrade ungdomsarbetslösheten. Inte på något av dessa områden kan regeringen komma undan sitt ansvar. Medan vi under de senaste tolv månaderna haft en inflation på nära 12 26 har prisökningarna på baslivsmedel under samma tid varit över 20 96, dvs. de livsmedel du för ungefär ett år sedan handlade för 100 kr. kostar i dag 120 kr. Eftersom det inte har skett några större löneökningar under denna tid innebär det naturligtvis en klar påfrestning för många hushåll. För låginkomsttagare och barnfamiljer innebär det självfallet en allvarlig åtstramning, därför att de har inte mycket att spara in på. När det gäller kostnaden för vår bostad, så har denna stigit med över 16 9 under de senaste 12 månaderna i förhållande till den allmänna prisökningen på knappt 12 4. För båda dessa viktiga levnadskostnader måste en rejäl räntesänkning på sikt vara av mycket större betydelse än en momssänkning. Därför är riksbankens beslut om 1 procents sänkning av räntan tacknämligt, men en ytterligare sänkning behövs snarast. Den internationella valutaoch ränteutvecklingen kan snart göra tiden mogen för ett ännu räntesänkningsbeslut. Det är viktigt, därför att en räntesänkning ger både en psykologisk och en ekonomisk stimulans för investeringsviljan och byggandet som kan vara en startmotor för att ta oss ur den ekonomiska jämmerdalen. Det är också värdefullt att vi får ett tillfälligt prisstopp för att dämpa prisstegringstendenser, men på sikt måste det till en mera kraftfull prispolitik, där bl.a. konsumtionsstöd kan ges till hårt utsatta grupper. Vårt förslag om en höjning av det allmänna barnbidraget kan leda till en viss lindring för barnfamiljer som ganska hårt har drabbats just på grund av prisutvecklingen. Den andra frågan gäller ungdomsarbetlösheten. Om denna har mycket sagts i den här debatten. I min egen hemort — Helsingborg — har ungdomsarbetslösheten redan fått mycket svåra sociala följder. Under juli månad — en månad som brukar präglas av god sysselsättning — har ca 0,5 milj.kr. utbetalats i form av socialbidrag till ungdomar under 24 år på grund av arbetslöshet. Att behöva betala ut så mycket för sysslolöshet är väldigt svårt för ansvarsfulla socialarbetare och politiker. Från dem och från arbetsförmedlare, skolfolk och polis lyder nu en enstämmig kör: Låt oss finna vägar att ersätta arbetslöshetsbidrag med arbete eller meningsfull undervisning och praktik. Annars växer narkotikaoch alkoholproblemen i sysslolöshetens spår till ett omfång som det blir helt omöjligt att komma till rätta med. Det behöver bli mer uppmärksammat att vår nu drabbas av betydande arbetslöshet ,i siffror räknat den största i något svenskt län. Speciellt när det gäller ungdomsarbetslösheten är läget mycket allvarligt i Skåne. Malmöhus län har 3 752 arbetslösa under 19 år, och det är över 10 96 av de arbetslösa ungdomarna i hela Sverige. Av dessa ungdomar är 1258 under 17 år. Dessa unga borde egentligen skyddas av den s.k. ungdomsgarantin. Men varken skolor eller arbetsförmedlingar har i dessa åtstramningstider kunnat leva upp till önskemålen. För de ungdomsarbetslösa är beredskapsjobben av mycket stor betydelse. Bara i Malmö stad uppgår antalet arbetslösa under 20 år till närmare 1 500. Därför borde regeringen verkligen lyssna till de propåer — bl.a. från socialdemokratiskt håll — som vill ha fler beredskapsarbeten. Vi måste alla — över partigränserna — ta ansvaret för det förhållandet att ungdomar nu går halva eller hela år arbetslösa. I Helsingborg är 30 20 av de arbetslediga arbetslösa i över fyra månader, och av samtliga 1 961 arbetslösa i Helsingborg får 60 26 varken kontant arbetsmarknadsstöd — KAS -— eller arbetslöshetsunderstöd. För allt fler arbetslösa — däribland många ungdomar — har socialbidraget blivit den enda livhanken. Man kan säga att de av ett ointresserat näringsliv, av en initiativfattig regering och en handlingsförlamad kommun är dömda till sysslolöshet. Det behöver snarast möjligt föras en ekonomisk politik och en näringspolitik som skapar arbetstillfällen, bl.a. i Skåne. Industriministern, som nyss talat här, har verkligen skäl att stödja utvecklingsarbetet för mer industriproduktion i Skåne. Det överraskade mig mycket när jag för en stund sedan hörde industriministern från denna talarstol ge en fullständigt felaktig upplysning, nämligen att de areella näringarna i Sverige skulle öka. Han bevisade detta med att det numera bor mer folk på landet. Det är verkligen ett klent bevis för ett sådant påstående. Jag försökte omedelbart kontrollera hans uppgifter, för jag förstod med en gång att de var felaktiga. Det visade sig att när det gäller både antalet lantbruksföretag, antalet sysselsatta i familjejordbruk och storleken på åkerarealen har det varit fråga om en fortsatt minskning från 1976 till 1978 och från 1978 till 1980. Det är en ganska klar minskning. Lantbruksföretagen i hela landet har från 1976, då de var 130 954, till 1980 minskat till 117 882 — en ganska rejäl minskning således. Kan det verkligen vara så att industriministern och kanske andra i regeringen på grundval av helt felaktiga fakta nu försöker hindra att vi i Skåne får lov att bygga industrioch bostadsfastigheter även på lantbruksmark? Om det är så att näringen minskar, trots att man har stora överskott av lantbruksprodukter, måste det väl ändå vara befogat att man även i Skåne får lov att använda en liten ytterligare del av lantbruksmarken för utbyggnad av industrier och för att också öka bostadsbyggandet på de orter där det råder brist på bostäder. Jag hoppas att det var en felsägning som industriministern gjorde sig skyldig till här i talarstolen. Annars är det mycket anmärkningsvärt att ett sådant uttalande kunde göras i Sveriges riksdag. Herr talman! Utan politik kan man inte reformera samhället, och utan en planmässig ekonomisk politik kan man inte skapa ökad sysselsättning och lyfta Sverige ur den ekonomiska krisen. Vi behöver snarast möjligt en beslutsam ekonomisk politik som kan skapa framtidstro och förtroende hos majoriteten av folket.
Herr talman! Får jag bara helt kort replikera och anknyta till vad Grethe Lundblad sade angående löntagarfonderna. Det är riktigt att jag inte deltog i kongressförhandlingarna i Folkets hus, men jag har med intresse läst referaten från de förhandlingarna, bl.a. i LO-tidningen, där man ganska utförligt refererat vad som förekommit. Jag tillåter mig ett enda kort citat från LO-tidningen nr 4 år 1981: ”Rolf Andersson ogillade oklarheten i fondfrågan. När Olof Palme får en fråga om fonderna från journalister uppträder han som en skrämd mus. Gå fram mer offensivt, sa Andersson.” Detta är som sagt ett citat ur LO-tidningen, och det bekräftar, herr talman, vad jag nyss anförde, nämligen att utformningen av fonderna ligger höljd i framtidsdimmor. Det är inte bara jag själv som har den uppfattningen, utan t.o.m. deltagare i LO-kongressen.
Herr talman! Jag hade inte tänkt diskutera löntagarfonder här, men eftersom herr Hovhammar tar upp frågan kan jag som känner Rolf Andersson försäkra herr Hovhammar, att Rolf Andersson verkligen är en stark anhängare av löntagarfonder. Hans inlägg gick ut på att han tyckte att man skulle gå mycket snabbare fram med löntagarfonder och ge dem en mycket större betydelse i samhället. Om herr Hovhammar vill hänvisa till honom för att försöka tala om att socialdemokraternas förslag till löntagarfonder inte var utformat på rätt sätt, kan jag upplysa om att herr Hovhammar är ute i fel ärende.
Herr talman! Jag känner tyvärr inte Rolf Andersson personligen. Jag bara noterade att det i referatet anförs att han ogillar oklarheterna i fondfrågan. Det står i tidningen, och det var det jag närmast ville föra fram.

Herr talman! För varje dag som går blir vi alltmer brutalt påminda om den djupt allvarliga kris som den svenska textiloch konfektionsindustrin befinner sig i. I förrgår nåddes vi av beskedet att statliga Eiser i Borås varslar 759 anställda om uppsägning. För endast ca 100 av dem kan man ordna nya jobb. Dagen före meddelade Almedahlskoncernen att 200 av de anställda där måste sägas upp. Ytterligare ett antal företag har under den senaste tiden varslat om uppsägningar, permitteringar eller begränsningar i verksamheten. Under den senaste femårsperioden har mer än 12 000 tekoanställda förlorat sina arbeten. Under femårsperioden dessförinnan var motsvarande antal ca 18 000 och under 1960-talet lämnade tiotusentals och åter tiotusentals anställda sina arbeten inom tekoindustrin. Åderlåtningen har varit enorm, och den har till mycket stora delar drabbat Sjuhäradsbygden. Det är ingen överdrift att påstå att tekoindustrins existens:står på spel. Enbart de senaste dagarnas varsel i Boråsbygden berör alltså tusentalet anställda. Det innebär att antalet direkt drabbade människor är avsevärt mycket större, eftersom många familjers tillvaro är direkt hotad. Arbetslösheten är redan tidigare stor i bygden. Ca 10 96 av ungdomarna under 25 år saknar jobb, vilket är ytterligt allvarligt. Något större utbud på lediga arbeten förekommer inte. Det är alltså fråga om en direkt katastrof, som nu drabbat människorna och bygden. Det båtar föga att söka syndabockar i den här situationen — det löser inte några problem. Men försyndelserna har varit många under de senaste tioårsperioderna, och ofrånkomligt är att grunden för dagens situation inom tekoindustrin lades av socialdemokraterna i regeringsställning. Det var då låglöneindustrin inte ansågs ha något existensberättigande, och dit hörde tekon. Det var då lågprisimporten sköt i höjden utan hejd. Det var då löneskatt på löneskatt ålades företagen, vilket drev upp kostnaderna och försvagade konkurrenskraften gentemot omvärlden. Det var då de många ledighetslagarna genomfördes med kostnadskrävande produktionsbortfall och störningar i arbetsrytmen som följd. Det var då skattetrycket ökade kraftigt och drev fram kompensationskrav i form av högre löner, vilket åter ökade kostnaderna och höjde priserna. Det var då selektiva stödåtgärder florerade och snedvred konkurrensen till förfång för många annars bärkraftiga företag. Och den solidariska lönepolitiken i all ära — men inte har den varit till gagn för tekoindustrin i vårt land. Med en lägre kostnadsnivå hade konkurrenskraften varit större, avsättningsmöjligheterna bättre och motståndskraften starkare. Med all säkerhet hade många nu nedlagda företag kunnat bestå och antalet tekoanställda varit avsevärt större. Det hade därför för de många anställda varit bättre med lägre löneanspråk och mindre kompensationskrav. Detta påstår jag nu verkligen inte därför att jag skulle missunna någon enda människa en ordentlig inkomst. Det vore mig fjärran. Men jag unnar varje människa ett säkert arbete och en trygg tillvaro — och detta borde för alla vara värt priset av något lägre lön och något begränsade förmåner. Nedgången inom svensk teko är nu så stor och omfattande att det är alldeles nödvändigt med snabba insatser. Det hjälper inte med fromma förhoppningar om att bättre tider skall stunda. I avvaktan på denna glädjande tilldragelse måste snabbt åtgärder vidtagas om vi över huvud taget skall ha någon tekoindustri alls i vårt land. Det ankommer på regeringen att se till att något sker. Från skilda håll har det framförts en rad synpunkter och förslag i avsikt att stärka tekoindustrins ställning. I åtskilliga fall har förslagen sammanfallit. Inte minst har från företrädare för branschen redovisats ett material som rimligen måste tillskrivas stor tyngd i sammanhanget. Det vore ju anmärkningsvärt om inte just de människor som i sin dagliga gärning sysslar med tekofrågorna och som har en omfattande erfarenhet av praktiskt tekoarbete skulle vara skickade att ge anvisningar om vad som nu krävs för att bemästra situationen. Omedelbart måste nu genomföras åtgärder inom gällande bestämmelsers ram. Tullkontrollen måste förstärkas, vilket borde kunna ske på nolltid. Den kostnad detta betingar är väl värd sitt pris. Bristerna i hemtagningssystemet måste åtgärdas för att förhindra att rena olagligheter och direkta felaktig heter begås. Sanktionerna mot dem som bryter mot gällande regler måste kraftigt förstärkas. Villkoren för att begränsa lågprisimporten genom globala kvoteringar måste omsorgsfullt pröv Erfarenheter på området står att hämta så nära somi Norge. Mig veterligt har systemet där varit till gagn för hemmaindustrin utan repressalier på exportområdet. Regeringen har ansvar att söka internationell förståelse för de utomordentliga svårigheter som nu drabbat den svenska tekoindustrin och söka få gehör för att begränsa importen, när självförsörjningsgraden understiger den i 1979 års riksdagsbeslut uppsatta målsättningen om 30 2. Det initiativet måste man ta nu och inte låta sig styras av några förutfattade meningar och underlåta att få frågan prövad. Det är direkt anmärkningsvärt att just vi i vårt land skall ha så utomordentligt svårt att inom ramen för gällande villkor ta till vara de möjligheter som finns att skydda vår industri för otillbörlig konkurrens. Andra länder tycks med framgång kunna göra detta. Det är sannerligen ingenting att eftersträva att vara världsbäst i att låta lågprisvarorna närmast ohejdat strömma in i landet och ta död på hemmaindustrin. Men alldeles till rätta med, och där spelar arbetskraftskostnaderna en mycket stor roll. jälvklart är det ändå ytterst kostnadsfrågan vi måste komma inte minst inom tekoindustrin. Om det nu är omöjligt att tänka sig en sänkning av den direkta lönen över lag — självbevarelsedriften tycks ju inte vara tillräckligt stark för att medverka till detta — så är det ändå fullt genomförbart att kraftigt begränsa lönebikostnaderna, dvs. arbetsgivaravgifterna. Detta kostar på både i form av delvis försämrade villkor för den enskilde och i form av minskade statsinkomster. Men det är väl ändå värt att betala det priset för en stimulans åt hela vårt näringsliv, med förstärkt konkurrensförmåga, vidgade avs ättningsmöjligheter för våra varor, ökade orderingångar och tryggare anställningsvillkor som följd? Ett väl fungerande näringsliv är en förutsättning för utveckling och välstånd och kan ge oss de nödvändiga resurserna. Det är därför nödvändigt att ge näringslivet rimliga betingelser att fungera — även om det kortsiktigt kan kosta på. I den nu rådande situationen för tekoindustrin måste det vara helt otänkbart med några som helst begränsningar av äldrestödet. I avvaktan på att kostnaderna kan sänkas och konkurrenskraften stärkas måste det interna stödet utgå i oförändrad omfattning. Den kostnad detta innebär måste ses i relation dels till möjligheterna för svensk tekoindustri att överleva, dels till de oändligt mycket större kostnader som den arbetslöshet för med sig, som blir en direkt följd av ett slopat stöd. Därtill kommer de djupa tragedier, som arbetslösheten för med sig för många människor, och som inte går att värdera i pengar. Slutligen, herr talman, har det från en del håll gjorts stor affär av att ordet ”målsättning” har ändrats till ”riktmärke” när det gäller tekoindustrins hemmamarknadsandel. För mig är detta en fråga av semantisk karaktär. Har man ett riktmärke för sin verksamhet så strävar man självfallet att nå dit. Men hur skall det vara möjligt att med samhälleliga tvångsmedel av protektionistisk karaktär tvinga människor att köpa svenska tekovaror? Ensidiga importbegränsningar vid sidan av gällande avtal kan därtill vara till stor skada för vår exportindustri, inklusive tekoindustrin. Den naturliga och reella framkomstvägen att vidga den inhemska andelen är att vi alla i ökad utsträckning köper svenska tekovaror. Insikten härom tycks vä allt starkare av gjorda uttalanden att döma, vilket är glädjande. Tyvärr finns det emellertid alltjämt stora brister i lojaliteten i det här avseendet, även i kretsar där man minst borde vänta det. Så t.ex. driver den socialdemokratiska tidningen Västgöta-Demokraten en närmast föraktfull och hånfull linje till inställningen att handla svenskt. Tidningens främsta spridningsområde är just Sjuhäradsbygden! Om inte vi som bor i, verkar i och företräder den bygd där tekoindustrin är starkast förankrad själva efter bästa förmåga så långt det är möjligt föregår med gott exempel när det gäller att köpa svenskt, hur skall vi då kunna få ökad förståelse för detta hos alla de andra som vi vänder oss till i vår vädjan? Och bakom denna vädjan står i högsta grad företrädare för tekoföretagarna och de tekoanställda! Herr talman! Sjuhäradsbygden har alltså åter drabbats av ett dråpslag. Framtiden ter sig oviss och osäker för många människor. Omedelbara insatser är nödvändiga. Det är därför förvånande att man från regeringens sida ser så kallsinnigt på den vädjan som har utgått från en rad företrädare för bygden med landshövdingen i spetsen. Av fyra statsråd som ombads besöka Boråsområdet för att på ort och ställe ta del av och diskutera problemen har endast handelsministern ansett sig ha anledning att ställa upp — men tyvärr inte förrän i november. Regeringens inställning är beklaglig. Det är nu något måste göras!

Herr talman! Om man skall tro de opinionsmätningar som presenterats under den senaste tiden har vi nu en regering som endast stöd: 16-17 90 av väljarna. Det är naturligtvis allvarligt i en situation då landet står inför stora ekonomiska problem. Nu om någonsin skulle ju behövas en regering som hade handlingskraft och som hade viljan och förmågan att återge landet en politisk ledning i stället för att som f. n. ägna sig åt politiskt ”tuvhoppande” som förmodligen — jag säger förmodligen — slutar med att man på nytt hamnar på högertuva tillsammans med moderaterna, vilket knappast ger särskilt fast mark under fötterna. I stället för att söka breda lösningar på problemen utmanar denna svaga regering såväl väljaropinion som riksdagsmajoritet och tror sig genom hot av skilda slag kunna vinna gehör för sin tvivelaktiga politik. Herr talman! Man blir ju till ytterlighet förvånad när man tar del av vad folkpartiledaren Ola Ullsten låtit undslippa sig i Göteborg förra lördagen. Enligt referat i Dagens Nyheter påstår han att det var ”dålig stil” att vägra förkortad motionstid då det gällde förslaget om sänkt moms. Sedan säger han följande enligt referatet: ”Ibland förefaller det som om riksdagen vore fullständigt okänslig för vad den ställer till med.” Detta är ju, herr talman, ganska fantastiskt. Man frågar sig vad det är som riksdagen har ställt till med i detta sammanhang. Det är ju regeringen som har ställt till det för sig. Man frågar sig: Har inte regeringen något ansvar för den ekonomiska och politiska utvecklingen i landet? as med sin politik går Ullsten med När den svaga mittenregeringen misslyc 6 20 av väljarna bakom sig till angrepp på riksdagen. Jag tycker att som enskilda ledamöter av riksdagen har vi anledning att reagera inför sådana här påhopp. Vad riksdagen har gjort i detta sammanhang är att värna om sin rätt till stadgeenlig motionstid på en till riksdagen överlämnad proposition. Detta skall riksdagen naturligtvis kunna göra utan att bli tillrättavisad från en av de svagaste regeringar som landet har upplevt i modern tid. Det vore däremot klädsamt av det lilla folkpartiet och dess ledare, om man visade litet ödmjukhet inför sina egna och landets stora problem i stället för att gå till tuffa angrepp mot parlamentet, som endast har värnat sin rätt till rimliga arbetsvillkor. Herr talman! Tillsammans med landets alla ekonomiska problem går vi uppenbarligen mot en vinter som kommer att slå rekord i arbetslöshet och utslagning på den svenska arbetsmarknaden. Sannolikt kommer 150 000-200 000 svenskar att bli arbetslösa den närmaste tiden. Huvuddelen av dem kommer att vara kvinnor och ungdomar. Inför dessa problem står denna regering i det närmaste handfallen. Den saknar såväl ekonomiska som politiska förutsättningar att klara problemen. Den genomförda devalveringen kommer i varje fall på kort sikt inte att ge någon draghjälp åt svensk industri. Tvärtom kommer bl.a. det statsägda ASSI att få ytterligare svårigheter genom att deras utlandslån har blivit dyrare genom devalveringen. Detta gäller även för AB Sverige i stort, eftersom den stora utlandsskulden på 50 miljarder kronor i motsvarande mån blir dyrare. Närmare 1 miljard extra får staten punga ut med i form av högre ränta och amortering på de statliga utlandslånen på grund av devalveringsåtgärden. Det hela slutar alltså i en gigantisk felräkning och ett ökat budgetunderskott, i stället för att det skulle ha gått j med. ämnt upp, som regeringen hade räknat Det framstår som uppenbart att arbetsmarknadsministern och industriministern — som nu har behagat lämna kammaren sedan de levererat sina anföranden — inte kommer att ha resurser för att möta den stigande arbetslösheten i landet, trots de uttalanden som har gjorts på senare tid. Man har nämligen ställt sitt hopp till devalveringen. den föreslagna momssänkningen os' som medel att möta arbetslösheten. Även på denna punkt har man räknat fel. Notan för denna felräkning kommer att få betalas av de arbetslösa. Inte minst i mitt eget hemlän, Skaraborg, kommer vi att få en arbetslöshet under kommande vinter som vi aldrig tidigare har sett någon motsvarighet till. För att möta de värsta problemen — i varje fall då det gäller de 2 400 arbetslösa ungdomarna i länet — har länsarbetsnämnden begärt att få 55 milj.kr. ytterligare för arbetsmarknadsinsatser. Av detta har man bara fått 15 milj.kr. Det äger sig självt att dessa pengar inte förslår särskilt långt i dagens prekära situation. Nu måste vi konstatera att ytterligare ett antal unga skaraborgare kommer att kastas ut i arbetslöshet med ty åtföljande social utslagning och misströstan för framtiden. Om man ser på arbetsmarknadsutsikterna i Skaraborgs län i stort, så finner man att de är mycket dystra, för att inte säga katastrofala. BI. a. på grund av det låga byggandet i hela landet har det skapats stora svårigheter för länets industrier, som till stor del producerar byggnadsmaterial. Dessutom har det kärva ekonomiska läget, med hög ränta och dryga kapitalkostnader — även om man nu genomförde en politisk räntesänkning på I 26 — medfört att den industri il änet som bl.a. har tillverkning för jordbruksnäringen har fått stora svårigheter att finna avsättning för sina produkter. Enligt länsarbetsnämndens senaste arbetsmarknadsrapport har hittills i år inkommit varsel om uppsägning från inte mindre än 101 företag som berör närmare 2 000 anställda. Permitteringsåtgärder har vidtagits av 24 företag som rör 2 215 personer. Vid ytterligare 15 företag har varsel lagts ut om korttidsvecka, vilka berör 549 anställda. Man räknar på länsarbetsnämnden tyvärr med att ytterligare varsel kan väntas inkomma under hösten och vintern. De här aviserade uppsägningarna och den bestående låga efterfrågan på arbetskraft innebär enligt länsarbetsnämnden att arbetslösheten i Skaraborgs län kommer att öka till hela 6 000 personer — 5-6 26 av arbetskraften — under den kommande vintern. Därför fordras det, enligt nämnden, kraftiga insatser i form av beredskapsarbeten för att i någon mån möta dessa problem och förhindra att den öppna arbetslösheten stiger ytterligare. Om inga åtgärder vidtas för att stimulera det alltför låga byggandet, kan länets byggnadsindustri närmast sägas vara i ett katastroftillstånd. Den riskerar att mer eller mindre slås ut på grund av denna utveckling. Herr talman! När vi skaraborgare här i riksdagen har ställt frågor och interpellationer till den borgerliga regeringen de senaste åren, där vi uttryckt vår oro för den ökande arbetslösheten hemma i länet, har de borgerliga statsråden genomgående bemött oss med en attityd som om det vore rena okynnet att vi tar upp arbetsmarknadsproblem här i riksdagen. Man har haft ett stående standardsvar, nämligen att problemen i Skaraborg skulle vara mycket mindre än på andra håll i landet. Vi skulle ha en industrisysselsättning som låg klart över riksgenomsnittet och en arbetslöshet som låg klart under genomsnittet för riket. Detta fick jag höra av industriminister Åsling senast den 15 december i fjol. Dessa påståenden var inte sanna då. Industriministern hade inte skaffat de rätta informationerna. Det är ännu mindre sant i dag. Nu framstår det som helt uppenbart att sysselsättningsläget i Skaraborg är klart sämre än riksgenomsnittet. En arbetslöshet som enligt länsarbetsnämndens beräkningar ligger på 5-6 96 tyder på detta. Herr talman! När vi skaraborgare fortsättningsvis tar upp arbetslösheten med regeringen här i riksdagen, utgår jag ifrån att vi blir seriöst bemötta och inte möts med samma svepande formuleringar som tidigare varit vanliga och som närmast har gått ut på att vi klagat helt i onödan. Nu krävs det krafttag från regeringens sida för att möta de växande svårigheterna på svensk arbetsmarknad. Arbetsmarknadsverket måste få de medel det begärt för att i någon mån förhindra massarbetslöshet i Sverige. Det är ett krav som vi socialdemokrater avser att ställa i en partimotion som kommer att väckas i anslutning till regeringens s.k. krispaket. Det är en orimlighet att sänka momsen och därmed dränera statskassan på ytterligare 5 miljarder kronor, när pengarna behövs för att bekämpa den växande arbetslösheten.